Herr talman! De frågor om uppföljningen som fru Ryding ställde i slutet av sitt inlägg skall jag inte här ta upp, eftersom vi då skulle komma in på områden som berör också andra departement. Jag vill emellertid göra ett par korta kommentarer i övrigt. Jag har i mitt interpellationssvar omnämnt de föreskrifter som generaltullstyrelsen nyligen har givit ut, och fru Ryding frågar om jag med »nyligen» avser att föreskrifterna är bara några dagar gamla och ännu inte har kunnat få någon verkan. Jag har inte klart för mig exakt vilken dag föreskrifterna gick ut men jag vet att det skedde nyligen, och jag tror att de innan våren och sommaren är här skall ha fått en effekt som de i dag ännu inte har. Självfallet gäller dessa föreskrifter fordon av alla nationaliteter, inte bara nordiska. Herr talman!

Enligt dessa nya regler ges möjligheter att helt eller delvis förbjuda sådan trafikutövare som brutit mot givna bestämmelser att bedriva sin verksamhet inom vårt lands gränser. Redan kännedomen om tillkomsten av sådana regler lär på sina håll, såvitt jag har kunnat erfara, ha resulterat i en bättre följsamhet gentemot gällande föreskrifter.

Herr talman! Efter att ha lyssnat till interpellantens och departementschefens anföranden skulle jag gärna vilja säga några ord med anledning av resonemanget om de överlaster som tydligen allmänt förekommer här i landet. I denna debatt har man talat främst om skogstransporterna, och fru Ryding gör gällande att det har visat sig försiggå ett ständigt överlastande i samband med dessa. Jag vet emellertid inte riktigt vad jag skall lägga in i ordet »ständigt>. Det pågår en ofantligt besvärlig utveckling på detta område. Jag finner mig föranlåten att be att till kammarans protokoll få antecknat att åkarnas organisation, Åkeriförbundet, sedan åtskilliga år aktivt har verkat för att dess medlemmar inte skall låta inveckla sig i en verksamhet som ger upphov till överlaster och därmed blir trafikfarlig. Den deklarationen har gjorts vid otaliga tillfällen, senast på måndagen denna vecka inför den stora konferens som hölls i Härnösand under ledning av landets polischef. Det är ingen lätt uppgift att klara des sa problem. Det är ju inte bara åkaren eller chauffören som kommer in i bilden, utan också befraktarna får ta en mycket stor del av ansvaret. Man hävdar nu att chaufförerna befinner sig i en mycket besvärlig situation och riskerar att bli uppsagda från sin anställning på grund av överlasterna. Det kan hända att sådant inträffar, vilket är att beklaga, men, ärade kammarledamöter, hur många åkare är det inte som får upphöra med sin verksamhet därför att de inte klarar av denna trafik inom lagens gränser? Den är inte ekonomiskt möjlig att bedriva inom en del områden. Där kommer den stora problematiken in. Under en lång tid har ersättningarna för skogstransporterna varit alldeles för låga. Det har inte varit möjligt att göra dem ekonomiskt lönsamma om man inte utnyttjat bilens bärighet och tagit betydande överlaster. Enligt bestämmelserna drabbas i första hand chauffören för överträdelse av dessa — jag förmodar att åkeriägaren som regel genom ett anslag i bilen eller genom en muntlig tillsägelse till chauffören talar om för honom att han inte får ta någon överlast. Men det händer ändå att han gör det. Det har funnits ett avtal som har lockat chauffören att lägga på litet mer timmer eller massaved för att tjäna någon krona mer på varje vända. Detta missförhållande försöker man arbeta bort, men problemet är alltjämt mycket stort. Åkeriförbundet har ständigt konferenser med åkarna, varvid vi försöker klargöra vilka vådor som överlaster kan föra med sig. Av ekonomiska skäl anser de sig ändå inte kunna avstå från sådana. Det har sagts att överlastningsprocenten är speciellt hög i Västernorrlands län. Jag vet inte om den är högre där — Västernorrlands län har väl på ett speciellt sätt kommit i blickpunkten på grund av vissa tidningars ingripande och uppföljning och framför allt SCA:s terminalbygge. även om det är tråkigt att behöva säga det måste jag konstatera att Västernorrlands län inte utgör något undantag — problemet är allmänt utbrett. Jag tror inte att det är möjligt för åkarna att nå en ekonomiskt godtagbar överenskommelse med befraktarna om inte staten försöker hjälpa till. Jag skall inte närmare ta upp problemet med långtradarna; vi hade i går en diskussion om de utländska långtradare som kommer till Sverige. Jag påpekade då att vi i vårt land trots allt har förmånen av bättre axeloch boggietryck och större fordonslängder. Vi kan därför prestera mer än de övriga nordiska länderna och många andra länder. Detta skapar emellertid problem när svenska långtradare skall befraktas utomlands. Jag har med detta velat klargöra att Åkeriförbundet har tagit ställning mot överlaster.

Herr talman! Först några ord till herr Sundelin. När det brinner i knutarna är det naturligtvis på hög tid att utfärda bestämmelser. Jag har inte anklagat Åkeriförbundet för att vara boven i dramat. Men herr Sundelin sade själv att det måste vara ekonomiskt möjligt att utföra arbetet, och i så fall är det väl de stora bolagen som skall angripas. Man skall inte i stället tvingas till lagbrott till förfång både för dem som kör bilarna och för andra trafikanter på vägarna. Jag är inte överens med herr Sundelin när han säger att det är en förmån att vi här i Sverige har större tillåtna fordonslängder än andra länder — det anser jag vara en nackdel och en trafikfara. Jag vill också tacka statsrådet Norling för de kompletterande upplysningar som han lämnade efter mitt anförande. Det är bra att ansvarig myndighet nu utfärdar skärpta bestämmelser och till och med förbjuder trafik i vårt land för dem som inte följer dessa bestämmelser. Fortsätter man på den restriktivare linjen, skall vi väl så småningom gemensamt kunna komma till rätta med dessa problem som är stora därför att de berör så många människor. Det visar sig också att den tunga trafiken blir inblandad i allt fler olyckor med dödlig utgång, och det vill vi väl allesammans förhindra.
Herr talman! Med anledning av interpellationssvaret vill jag säga några få ord. När jag i tidningarna läst om dessa överträdelser har också jag fått uppfattningen att Ööverlasten berott på skogsägarens eller lastbilsägarens krav — av ekonomiska skäl — på största möjliga last. Jag har därför för chaufförernas skull önskat en skärpning av lagstiftningen. Men sedan jag talat med en del av dessa chaufförer och fått del av deras synpunkter, förstår jag att det kanske inte är så enkelt som att bara lagstifta. Jag inser därför att man behöver företa en utredning för att komma fram till en lösning av detta problem. Det är ett problem inte bara för Västernorrlands län. Även i norra delen av Gävleborgs län har man haft en del fall av överlast, där polisen ifrågasatt indragning av vederbörandes körkort. Vid samtal med Transportarbetareförbundets avdelning i Ljusdal har jag erfarit att man vid överläggningar med lastbilsägarna och skogsägarna fått veta att dessa inte ställer så hårda krav på last, som jag förmodat utan att hänsyn skall tas till chaufförernas egen bedömning. Men även detta finner man vara svårt, och transportarbetarna önskar därför klarare bestämmelser så att de vet vad de har att rätta sig efter. Nu kan man mista körkortet om man har något tons överlast lika väl som om man har 28 tons överlast. Jag är därför tacksam för att kommunikationsminis tern i sitt svar framhåller att utredningsarbetet skall avse åtgärder som medför att rationella transporter kan utföras med ett fullgott arbetarskydd. Det talas vidare om en handbok med regler som lastbilsförare har att iaktta vid färd och lastning. Det är viktigt att man får konkreta bestämmelser och klara uppgifter i detta avseende.

Herr talman! Först vill jag med tillfredsställelse notera en uppgift på s. 18 i regeringens skrivelse angående Europarådets ministerkommittés verksamhet under 1969. Där meddelas att upprättande i Strasbourg av ett permanent europeiskt ungdomscenter enligt kommittens tidigare beslut pågår och att byggnaden, en kursgård, nu beräknas vara färdigställd i september nästa år. Detta innebär dock en fördröjning på ungefär ett par år. Emellertid har en annan åtgärd för att främja kontakten mellan ungdom i Europa varit aktuell de senaste åren.

Nu aktuella ungdomscenter i Strasbourg skulle därigenom få ett angeläget kompletteringsorgan. År 1968 väckte jag här i kammaren en motion om att Sverige skulle i Europarådets ministerkommitté resa frågan om inrättandet av en sådan ungdomsfond. Detta förhållande liksom utrikesutskottets ställningstagande till denna motion redovisas i föreliggande utskottsutlåtande i anslutning till utskottets behandling av två motioner från vårt håll i år. 1968 års motion föranledde utskottet att med en välvillig skrivning hänvisa mig att väcka frågan i form av en motion i Europarådets rådgivande församling. Jag väckte också en sådan motion i maj förra året. Denna motion innebar en aktualisering av en motion i rådgivande församlingen från maj 1965 med en numera avgången delegat vid namn Mark som första namn. Jag hade för resten också undertecknat denna motion. Dessa båda Europarådsmotioner remitterades i vanlig ordning till rådets kulturoch undervisningsutskott men har ännu inte besvarats. Att frågan nu på ett speciellt sätt aktualiserats i Europarådet hänger samman med den i utskottsutlåtandet omnämnda konferensen i Bonn, som ägde rum i januari i år på inbjudan av västtyska regeringen, sedan frågan tagits upp i ministerkommittén på hösten förra året. Ombud för 14 stater, även för Sverige, deltog i konferensen, och denna konferens uttalade sig i en längre kommuniké för åtgärder för att få till stånd just en europeisk ungdomsfond. Frågan kom sedan åter till Europarådets ministerkommitté, som hänsköt den till europeiska kulturstyrelsen, Cultural Cooperation Committee . Denna styrelse tillsatte en arbetsgrupp i saken, där även Sverige såsom representant för de nordiska länderna ingår. Det märkliga är emellertid, herr talman, att vad som nu förekommit skett utan att de båda europarådsmotionerna av 1965 och 1969 omnämndes med ett ord, då kulturoch undervisningsutskottet i Europarådet genom sin rapportör, schweizaren Alfred Borel, redogjorde för frågan inför rådgivande församlingen den 26 januari i år. Jag påtalade givetvis förhållandet i ett anförande, som besvarades med att motionerna skulle behandlas senare. Jag skulle inte ha kompletterat utskottets i och för sig fullt korrekta men kortfattade redogörelse för denna frågas läge för dagen, om inte en viss undran över Bonnkonferensens attityd till ungdomsfondens ändamål nu börjat förmärkas. Enligt konferensens kommuniké skulle fonden allmänt främja europeisk ungdomsaktivitet. Därvid nämns också ungdomsorganisationernas verksamhet över landgränserna men utan tydligt angivande av huruvida det är fråga om enskilda ungdomsorganisationer eller alla olika organisationer för ungdom. Council of European National Youth Committees har nu gjort ett uttalande, i vilket man betonar att ungdomsfondens ändamål bör vara att främja de frivilliga ungdomsorganisationerna i Europa, inte europeisk ungdomsaktivitet i allmänhet. Oklarheten på denna punkt anses så stor, att Council of European National Youth Committees i samråd med German National Committee inom detta council kommer alt i år inkalla en särskild konferens, där man skall precisera och konkretisera sina önskemål om fondens uppgifter. Med detta anförande, herr talman, har jag velat rikta uppmärksamheten på denna problematik och räknar med att den svenske representanten i den tillsatta arbetsgruppen fullt ut beaktar den reservation eller den kritik mot Bonnkonferensens inställning, som alltså nu har framkommit. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! När vi i år har diskuterat vägfrågorna inom statsutskottets fjärde avdelning har det rått en ganska allmän uppfattning att det skulle vara önskvärt med ökade anslag till vägväsendet. Å andra sidan har man varit medveten om det statsfinansiella läget i landet. även om meningarna har varit delade när det gäller anslagens storlek för nästa budgetår föreligger inga större meningsskiljaktigheter när det gäller beloppen för detta budgetår. Om man ser på väganslagens totala belopp är det ganska små variationer. När det däremot gäller frågan om väganslagen på litet längre sikt och när det gäller utformningen av vägpolitiken över huvud taget råder det delade meningar. Vi har sedan många år haft mycket ambitiöst uppgjorda vägplaner här i landet. De har emellertid inte följts utan man har hela tiden legat under när det gäller medelstilldelningen i jämförelse med vad ansvariga utredare och myndigheter ansett vara ett minimum för att kunna upprätthålla en tillfredsställande vägstandard. Vi hade en vägplaneutredning som nyligen framlade ett betänkande, Vägplan 70, under ordförandeskap av förre kommunikationsminister Skoglund. Vägplan 70 är för närvarande ute på remissbehandling, och statsrådet har uppgivit att han nästa år tänker redovisa utredningen och de remissvar som inkommit liksom statsrådets ställningstaganden med anledning därav. Därför kommer vi väl att få en mera omfattande vägdebatt först nästa år när vi skall diskutera uppläggningen av vägpolitiken för en ganska lång tid framåt. Man kan emellertid redan nu se att med de anslagsbeliopp, som kommunikationsministern föreslår, kommer man att börja den period som omfattas av Vägplan 70 under det minimialternativ som utredningen hade. Utredningen arbetade med två alternativ, ett minimialternativ och ett något högre alternativ. Det är beklagligt att man när arbetet skall börja inte har kommit upp Man kan fråga sig varför väganslagen har släpat efter år efter år. Ja, det beror nog inte på att vi inte haft sakkunniga utredningar.

En av anledningarna till att väganslagen har så svårt att hävda sig är den bristande ramplaneringen inom regeringen.

Därför tror jag att det är nyttigt att man nu mer och mer börjat understryka — det görs även i kommunikationsministerns redovisning i statsverkspropositionen — det faktum, att väginvesteringar är räntabla investeringar, om de görs på ett riktigt sätt. Man har nu inom vägverket börjat göra verkliga lönsamhetsberäkningar, varvid man vid avgörandet, huruvida man bör sätta i gång ett vägprojekt eller inte, mot kostnaderna för vägprojektet ställer de intäkter i form av kostnadsminskningar som beräknas tillkomma genom trafikanternas tidsvinst, genom minskad olycksfallsfrekvens, genom minskat underhållsbehov o. s. v. Hela detta sätt att resonera och kalkylera är fortfarande bemängt med många brister. Det är inte på något sätt ett fullkomligt system men jag är säker på att det är en metod som man måste fortsätta med. Först när man på det sättet betraktar väginvesteringarna från lönsamhetssynpunkt och när man med siffror kan klarlägga ungefär hur räntabla de är, först då kan man göra en meningsfull avvägning mellan väginvesteringarna å ena sidan och angelägna investeringar på andra områden å den andra sidan. Man har på vissa håll i utlandet kommit mycket längre än vi gjort här i Sverige genom att man på detta sätt har kunnat påpeka hur en väginvestering från företagsekonomiska synpunkter är mer lönande än investeringar på andra områden, som man kanske aningslöst, om man inte har utrett saken, kunde tycka är mycket mer motiverade. I statsverkspropositionen nämns tt.ex. när det gäller motorvägsbyggandet under en kommande femtonårsperiod att om man i stället för att bygga 100 mil motorvägar gjorde en tvåfältsväg med ganska hög standard, skulle man därigenom under denna femtonårsperiod kunna spara 1800 miljoner kronor. Det låter ju mycket, och det verkar som om man därmed skulle göra en god insats. Vägverket säger emellertid samtidigt att de kostnader som samhällsekonomiskt sett uppstår för trafikanterna och för samhället genom att man gör denna besparing är mångdubbelt större än själva besparingen. Jag nämner detta bara som ett exempel på vikten av att man, när man tar upp frågan om väginvesteringar, såsom en grundval för sitt bedömande har denna företagsekonomiska beräkning. Men — och här kommer ett mycket viktigt men — man kan inte bedöma vägväsendet här i landet uteslutande från företagsekonomiska synpunkter. Det är mycket angeläget att man anlägger en samhällsekonomisk bedömning på det hela och att man inordnar hela frågan om vägpolitiken i den regionalpolitik som drivs här i landet. Denna sak får vi anledning återkomma till, när vi här i kammaren skall behandla de många motioner som är väckta om trafikpolitiken. I anslutning till den proposition som är framlagd om ett transportstöd för Norrland kommer fjärde avdelningen att mycket grundligt behandla detta problemkomplex. Senare under våren framläggs utlåtande som kommer att ge anledning till en debatt om trafikpolitiken över huvud taget, inte minst frågan om trafikpolitikens samband med regionalpolitiken. Jag vill emellertid redan nu, herr talman, yrka bifall till reservationen 5 vid punkten 2, vari påpekas, att målsättningen om ett decentraliserat samhälle kräver ett över hela landet väl utbyggt vägnät. Det är nödvändigt med tillfredsställande transportförhållanden för att företagslokalisering skall kunna ske, och det behövs en väl fungerande persontrafik över hela landet. I det sammanhanget påminner reservanterna om att när riksdagen 1963 beslöt den nuvarande trafikpolitiken fastslog man, att alla delar av landet skall ha en tillfredsställande trafikförsörjning, och i det uttalandet låg givetvis en anvisning om vägpolitikens utformning. Det har ju blivit en koncentration av trafiken till riksvägar under de senaste åren. Det är självklart att man måste ta hänsyn härtill när man avväger anslagen till vägväsendet, men man måste också vid bedömningen ta hänsyn till den roll som ett väl utbyggt länsvägnät spelar i den framtida regionalpolitiken och i trafikpolitiken över huvud taget. Med denna mycket viktiga anmärkning lämnar jag frågan om regionalpolitiken och trafikpolitiken, eftersom vi får tillfälle att behandla den senare i vår. Vad beträffar anslagen för kommande budgetår sade jag inledningsvis att det i fråga om själva beloppen i förhållande till väganslagens totala storlek inte rör sig om så stora variationer. Vi har från det parti jag företräder varit mycket restriktiva i att föreslå ökade anslag, inte minst med tanke på det ekonomiska läge som vi befinner oss i. Detta innebär inte, att vi tycker att de nuvarande väganslagen är tillräckliga eller att vi anser att de motioner som har väckts från annat håll om anslagshöjningar skulle på något sätt vara omotiverade. Tvärtom är de i allra högsta grad motiverade. Men vi har inte funnit det möjligt att med hänsyn till de knappa medel som står till förfogande gå så långt i fråga om höjningar av anslagen. Vi har emellertid på en punkt yrkat på en höjning. Det gäller förstärkt vägunderhåll, där vi begärt en höjning med 12,4 miljoner kronor. Det yrkandet sammanfaller med det äskande som vägverket har framlagt. Anledningen är att vi menar, att det är på det området, alltså vad beträffar det förstärkta vägunderhållet, som man uppnår det största resultatet per insatt krona både i fråga om framkomlighet och trafiksäkerhet. Med den motiveringen ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1 vid detta utlåtande. På andra områden är vi, som jag sade, överens om det stora behovet. Vi ser emellertid inga möjligheter att yrka anslagshöjningar, men vi tycker att det är utomordentligt angeläget att man vid framtida budgetbehandling tar hänsyn till den klara eftersläpning som finns i fråga om väganslagen. Med den motiveringen ber jag att få yrka bifall också till reservationen 4.

Herr talman! Vid denna punkt i utskottsutlåtandet finns det några reservationer som jag vill kommentera. När det då först gäller anslagsframställningen för vägväsendet i årets statsverksproposition säger statsrådet att »det statliga vägbyggandet bör bibehållas på nuvarande höga nivå». Det är i och för sig glädjande att statsrådet re dovisar den uppfattningen i en statsverksproposition som i sin helhet kännetecknas av stramhet. Hade man varit överens om att vägbyggandet legat på en hög nivå under de närmast föregående åren skulle det inte ha varit mycket att tillägga. Centerpartiet har aldrig accepterat en sådan uppfattning. År efter år har vi krävt högre anslag för att undanröja de brister som uppenbarligen finns inom vissa områden och som kommer att bli ännu mer markanta. Jag vill erinra om att den senaste mätningen av vägstandarden som daterar sig från år 1968 visar, att 335 procent av Europavägarna hade en icke godtagbar standard. För riksvägar var siffran 36 procent, för genomgående länsvägar 51 procent och för övriga länsvägar 54 procent. Mätningen visar att standarden på det svenska vägnätet är ganska dålig, något som ytterligare kan illustreras med det faktum att inte mindre än 19400 km väg eller 19,9 procent av hela det allmänna vägnätet var avlyst för lastbilstrafik under tjällossningsperioden år 1968. Detta är naturligtvis ett resultat av att väganslagen inte höjts sedan 1966. I år inträffar beträffande något avsnitt en reell minskning. När det gäller anslaget Drift av statliga vägar som berörs i reservationen 1 har depariementschefen i statsverkspropositionen upptagit ett belopp på 774 miljoner kronor, vilket är 62 miljoner lägre än vad som begärts av vägverket. Denna anslagsminskning innebär att 230 km väg inte kan förstärkas och beläggas och att för vägstandardens vidmakthållande nödvändiga driftsåtgärder kommer att eftersättas. Mittenpartierna har yrkat på ökning av driftbidraget med 12,4 miljoner kronor med, som herr Gustafson i Göteborg framhöll, prioritering av anslaget för förstärkt vägunderhåll. Vi hävdar att just detta är en så viktig del av ansla-. get och att de förbättringar som hårdbeläggning av körbanan på länsvägar och det sekundära vägnätet utgör är så betydelsefulla, att vi vill höja anslaget till den nivå som vägverket föreslagit. Den anslagsminskning som departementschefen och utskottsmajoriteten ställer sig bakom är bekymmersam, inte minst mot den bakgrunden att man prioriterar = investeringsverksamheten för de delar av landet där det inom begränsade områden bor många människor och där kostnaderna för vägbyggandet är allra störst. En undersökning om bostadsbyggandets följdinvesteringar i gator och vägar visar att ju större folkmängd en tätortsregion har och ju mer den växer, desto dyrare är det att bygga upp trafiksystemet, eftersom det ofta leder till mycket komplicerade och kostsamma trafikledslösningar. Den situationen har nu uppstått att alltmer pengar måste anvisas till dessa trafikdyra områden — om jag får uttrycka mig så. När nu regeringen har valt centraliseringsprincipen och som en följd härav får en trafikfördyring, borde man rimligen höja anslagsramen i dess helhet. Men så gör man inte, utan man prioriterar anslagsmedel för dessa områden under anslaget Byggande av vägar.

Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen, men redan dessa exempel visar den trend som har utvecklats mot en betydande minskning i landsortslänen och stora anslagshöjningar i storstadsregionerna.

Situationen i de olika länen blir då denna: Om detta kan man bara säga att de anslag som nu utgår i landsortslänen kommer att bli ännu mindre. Det innebär naturligtvis att man sätter ett effektivt stopp för vissa bygders möjligheter att expandera. Utan vettiga trafikleder kan ingen bygd eller region leva vidare. Genom den nuvarande vägpolitiken gör man glesbygdens problem ännu större, trots alla välmenande utredningar och alla vackra skrifter om glesbygdsproblematiken. I skriften Glesbygd, utgiven av arbetsgruppen för glesbygdsfrågor inom Kungl. Maj:ts kansli, ägnar man t.ex. vägbyggandet sju rader. Men det som står på dessa sju rader är riktigt.

Resultatet har nu i stället blivit att anslaget Byggande av statliga vägar i statsverkspropositionen har upptagits med 683,9 miljoner kronor, vilket innebär en reducering av vägverkets förslag med 119,2 miljoner kronor. Denna reducering innebär att vägföretag motsvarande cirka 200 km väg inte kan påbörjas under 1971. Dessutom måste toppbeläggningsarbeten och ett antal angelägna omläggningsoch förbättringsarbeten senarcläggas. I reservationen 2? begär vi från centerpartiet en uppräk ning av detta anslag med 24,5 miljoner kronor, att tillföras anslaget för byggande av länsvägar, detta för att i någon mån kunna rätta till de svårigheter som uppstår ute i länen efter den omfördelning av anslagen som nu skett. Reellt innebär departementschefens och utskottsmajoritetens förslag en anslagsminskning på mellan 10 och 15 miljoner kronor. Vi återställer i vårt förslag anslaget till 1969 års nivå. Vi har i centerpartiet valt att föreslå en höjning av anslagen med sammanlagt 36,9 miljoner kronor. I en socialdemokratisk reservation kräver man att länsvägarna skall tillföras 50 miljoner kronor genom att anslaget till städernas vägoch gatubyggande minskas. Det är naturligtvis en intressant reservation, som väl kan uppfattas som ett bestämt pekfinger åt regeringen. Jag vill emellertid framhålla att metoden att ta pengar från en annan anslagspost är tvivelaktig. Jag vill rekommendera dem som tänker rösta på ifrågavarande reservation att i första hand studera reservationen 2 a och i andra hand reservationen 4 vid förevarande utlåtande. I reservationen 5, som gäller avvägningen mellan riksoch länsvägar samt planeringen av väghållningen, kräver vi nämligen ett riksdagsuttalande på dessa punkter. Synsättet i denna reservation och i den socialdemokratiska är såvitt jag förstår ganska likartat i vad gäller motiveringen för fördelningen av anslaget.

Om de socialdemokrater som står bakom reservationen 2 b av herr Birger Andersson m.fl. och de som kommer att stödja denna reservation verkligen menar allvar med sitt krav på ökat stöd till landsortens vägar, vill jag säga att jag är övertygad om att de når ett bättre resultat genom att stödja reservationen 4. Ett bifall till denna skulle innebära att riksdagen klart markerade sin = viljeinriktning beträffande den framtida anslagsfördelningen. Beträffande de anslagshöjningar som vi begärt kommer de socialdemokratiska talarna naturligtvis enligt gammal sedvänja att säga, att centerpartiets förslag till anslagshöjningar är så små att de sedda mot det samlade väganslaget varken gör till eller från. Låt mig därför redan nu upprepa vad jag tidigare framhållit, nämligen att 12,5 miljoner kronor i ökat anslag till drift av vägar betyder många fler mil av hårdbeläggning av vägar, vilka är i stort behov härav, inom det sekundära vägnätet. Vidare skulle 24,5 miljoner till ökat länsvägsbyggande hälsas med stor tillfredsställelse av landets länsstyrelser och planeringsråd, som i de flesta län uttalat stor oro över det minskade vägbyggandet. Inte minst skall de av centerpartiet begärda anslagshöjningarna ses som uttryck för en klart uttalad viljeinriktning i fråga om vägbyggandets omfattning och inriktning på vägtyper. Den ackumulerade eftersläpningen när det gäller vägunderhåll och vägbyggande måste undanröjas. Hur den ackumulerade eftersläpningen slutgiltigt skall klaras får vi ta ställning till i samband med den nya vägplanen.

I fråga om de sistnämnda transporterna finns inget transportalternativ, eftersom det just gäller närtransporter. Den utvecklingen har vi att vänta, och den som tror att man kan komma förbi detta får säkerligen ett mycket obehagligt uppvaknande. Slutsumman i Vägplan 70 för byggande och drift av vägar på 50 miljarder kronor under den tid vägplanen omfattar dokumenterar de behov som finns. Regeringen bör naturligtvis känna ansvaret för den uppkomna situationen och planera vägpolitiken så att det kan byggas i tillfredsställande omfattning i hela landet. Att försöka göra en omfördelning mellan länen eller från länen till städerna eller tvärtom, som föreslås i den socialdemokratiska reservationen, löser ju inga problem.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

Herr talman! Jag är medveten om att det anförande som jag nu står i begrepp att avleverera angående vägväsendets framtida finansiering är en upprepning av vad jag har sagt i dessa frågor år efter år. Måhända kan det tjäna kammaren till någon tröst att det nu är sista gången som jag har tillfälle att framföra mina synpunkter på detta ämne. Frånsett detta har de skäl som från vårt håll framförts till stöd för låne respektive avgiftsfinansieringen onekligen vunnit i styrka år från år och inte minst genom utarbetandet av 1970 års vägplan.

Här har redan erinrats om bilparkens snabba tillväxt. Vi har nu ungefär 2 miljoner bilar, men prognosen är 3,1 miljoner 1975 och 4 miljoner år 1980. Vi hade år 1965 en biltäthet av 250 bilar per 1 000 invånare; vi skall 1975 ha 366 bilar per 1 000 invånare. Och hur står det då till på vägområdet? Ja, föregående talare har sagt en del om det, och jag skall kanske i viss mån upprepa vad de sagt. Eftersläpningen i förhållande till 1957 års vägplan, som ju gäller fram till 1975, är i stort sett 2000 miljoner. Enligt Vägplan 70 var det av Europavägarna 35 procent som inte hade godtagbar standard. Av Övriga riksvägar hade ungefär lika stor andel ej godtagbar standard, och av de genomgående länsvägarna saknade inte mindre än 51 procent godtagbar standard. Andelen riksvägar med fullgod standard har under åren 1966—1968 ökat med endast 1 procent, d.v.s. !/2 procent om året. När vi skall komma i kapp med den takten får herrar matematiker räkna ut. Motorvägarna i Sverige är nu uppe i en längd av 33 mil men skall enligt vägplanen som gäller fram till 1975 uppnå inte mindre än 180 mil. Skall denna eftersläpning inhämtas måste vi bygga 30 mil motorvägar per år, d. v. s. lika mycket varje år som vi hittills lyckats bygga sedan 1957. Om vi skulle försöka att prestera denna nästan orimliga kvot, ryker hela väganslaget och det blir inte ett öre över till något annat än motor Man gör små försök att lappa på budgeten men det tycks inte vara möjligt att få rum med några väsentliga höjningar. Mittenpartierna har sökt höja litet utöver var departementschefen har åstadkommit. Från vårt håll har vi avstått från att försöka det. Vi har inte fått plats i vår budget, helt enkelt. Men om nu vägbyggandet släpar efter genom att anslagen förblir konstanta — vi har haft ungefär samma belopp under sex år i följd — och dessa anslag holkas ur genom kostnadsfördyringar, medan fordonsmängden snabbt stiger, vad blir då följden? Jo, framtidens människor, de som lever kvar, våra barn och våra barnbarn, kommer att se sina liv rinna bort i bilköer, en föga avundsvärd lott enligt mitt förmenande. Den djupa konservatism, som alltför ofta präglar den socialdemokratiska gruppens tänkande, tycks göra det omöjligt för dess medlemmar att föreställa sig någonting annat än att vägar skall byggas och betalas kontant med löpande skatteinkomster. Tanken tycks svindla inför andra perspektiv. Man erinrar sig Hasse Z:s ord om poliskonstapeln som tillfrågades var Arboga låg: »Konstapeln stirrade, inte en min rörde sig i hans ansikte, hjärnan snurrade ett halvt varv, längre gick det inte ty kasken tog emot.» Men varför det? Vem av oss väntar med att bygga ett egethem till dess att han lyckats spara ihop hela beloppet eller att bygga en fabrik eller sätta upp ett jordbruk? Vad är det för fel med vägar som investeringar? Inte annat än det att avkastningen i kronor och ören inte blir omedelbart synlig. Avkastningens realitet är lika klar i alla fall. Investeringar i vägar och trafikleder är många gånger högräntabla. Avdelningens ärade ordförande, herr Gustafson i Göteborg, har redan sagt det, och han har redan framhållit hur väl konkurrenskraftiga trafikledsoch väginvesteringar kan vara gentemot andra investeringar. Att låna upp pengar för att bygga mer vägar och snabbare få det kommunikationsnät som vi bevisligen har behov av är ekonomiskt i hög grad försvarligt. En annan sak som vi väl är högst medvetna om i dessa dagar är att en sådan upplåning och ett sådant forcerat vägbyggande inte passar in i alla konjunkturbilder. Men utan en sådan politik, utan att låna pengar för ändamålet hade järnvägsbyggandet i det här landet varit en omöjlighet. Vad tänker nu regeringspartiet göra i stället? Vilken väg tänker damerna och herrarna slå in på? Har ni något annat att föreslå människorna än tålamod, förnöjsamhet och förbidan? I fjol tillät jag mig att litet visionärt — det får väl förekomma visioner även utanför regeringspartiet — kasta fram tankar på en längsgående motorväg norr—söder genom hela Sverige från Luleå till Malmö med broanslutningar till kontinenten. En orimlig och vansinnig tanke, säger många vördnadsbjudande tänkare i denna kammare. Men varför det? Vi har ju sådana vägar ute på kontinenten. Om några få år kommer vi att ha motorväg färdig från Löbeck till Neapel. Just nu håller man på att bryta igenom sista delarna av Alperna ned mot S:t Gotthard med en kolossalt dyrbar och förnämlig motorväg. Vore det inte — tyvärr har herr Olhede gått, men jag ställer ändock frågan — en fascinerande uppgift för statsföretag AB, liksom det har varit för dess förebild IRI-företagen i Italien, att bygga en sådan motorväg? Vi i Sverige ligger långt borta från allfarvägen, men vi skall akta oss så att vi inte blir någonting av Europas fäbodvall. Just därför att vi ligger så långt borta i periferin är det mera väsenligt än eljest att vi har vägförbindelser och andra trafikleder i högsta trim, så att avståndsfaktorn icke blir förlamande för vårt ekonomiska liv. Så mycket viktigare blir detta om vi kommer att uppnå möjlighet att delta i det ekonomiska samarbetet inom EEC. För att vi nu skall få sammanhängande motorvägar — inte bara som nu en liten stump här och en annan stump där — fordras det att bilisterna är beredda att betala vad det kostar att färdas på motorväg, d.v.s. betala de avgifter som vägbyggandets finansiering kräver. Men det är inget problem, eftersom bilister av alla kategorier — jag upprepar och stryker under: alla kategorier — gör så enorma besparingar genom att använda motorvägar i fråga om tid, bränsle, bilslitage och annat dylikt, att nettoresultatet sedan avgiften är betald blir ett väsentligt plus för varje trafikant. Herr talman! Jag vet att jag i dag som så ofta förut talar för döva öron, men jag är helt övertygad om att utvecklingen kommer att tvinga damerna och herrarna — eller dem som kommer efter er i kammaren — att tänka om. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 6. Jag ber också att få yrka bifall till reservationen 5, i vilken vi har framhållit att hela landet måste ha en tillfredsställande trafikförsörjning. Jag instämmer helt i vad avdelningens ärade ordförande, herr Gustafson i Göteborg, och ledamoten herr Dahlgren redan har sagt. Vägpolitik och lokaliseringspolitik kan inte ses som skilda ting utan måste behandlas gemensamt. Vi skall i detta sammanhang inte heller glömma skogslänens svåra situation.

Herr talman! Låt mig först konstatera att jag inte i sak kan instämma i herr Cassels i övrigt charmanta anförande. Jag kommer i fortsättningen att beröra reservationerna 1, 2 a, 4, 5 och 6 under punkten 2 i statsutskottets utlåtande nr 6.

Som alltid finns ingenting så bra att det inte går att göra bättre, men i detta fall som så ofta annars måste man ta hänsyn till resurserna och väga dem mot önskemålen om förbättringar. Alla torde vi vara överens om att det vore önskvärt att vi hade mera pengar att ställa till förfogande för byggande, drift och underhåll av vägar, men det gäller att prioritera, sätta in och fördela samhällsresurserna dit där de bäst behövs. Vid behandlingen av detta ärende i utskottet har majoriteten av ledamöterna funnit, att departementschefen har gjort en efter förhållandena riktig bedömning, och biträder därför hans förslag samt avstyrker motionerna. Herr Dahlgren väntade sig att den socialdemokratiske representanten skulle säga att vi anser den föreslagna uppräkningen så liten att den är betydelselös. Den socialdemokratiske representanten skall tvärtom konstatera att vi i gårdagens debatt i denna kammare från oppositionen fick höra vilket bekymmersamt ekonomiskt läge landet befinner sig i, och en stram ekonomisk politik förordades. Det är därför märk ligt att oppositionen redan dagen efter biträder den överbudspolitik som det här är fråga om. Man skulle nästan vilja fråga: Var centerpartiledaren Hedlunds löfte i går om att man i fortsättningen skulle vara försiktig med att föreslå ökningar av utgifterna ingenting värt? Det ekonomiska läget framställdes så allvarligt av oppositionen, att jag nästan väntade mig att man i dag skulle yrka avslag på sina egna reservationer, som om de bifölles skulle öka statens utgifter med 36,9 miljoner kronor. Jag är medveten om att någon representant för oppositionen troligen kommer att stiga upp i talarstolen och säga att i en budget på 46 miljarder kronor är 36,9 miljoner kronor en liten summa. Men 36,9 miljoner kronor flera gånger om dagen, som det är fråga om när det gäller borgarnas överbudspolitik, blir till syvende og sidst miljardbelopp. I reservationerna 4 och 5 biträder reservanterna motionärernas krav om att riksdagen i skrivelse till Kungl Maj:t uttalar att Kungl. Maj:t vid kommande års budgetarbete måtte beräkna resurser för vägändamål av sådan omfattning att senare års ackumulerade eftersläpning såvitt rör vägbyggnad och drift undanröjes. Vidare krävs att vid avvägningen mellan riksvägar och länsvägar hänsyn tas till behovet av ett väl fungerande vägnät. Man tar även upp fördelningen av de för vägändamål avsatta medlen mellan riksvägar, länsvägar och enskilda vägar. Beträffande dessa reservationer skulle jag kunna nöja mig med att hänvisa till utskottets utlåtande. Låt mig emellertid helt kort få påpeka att dessa frågor har behandlats av vägplaneutredningen, som i december 1969 <avgav sitt betänkande Vägplan 1970. Detta remissbehandlas för närvarande. Departementschefen säger i statsverkspropositionen att han avser att för nästa års riksdag i vederbörlig ordning redogöra för utredningens överväganden och resultat och redovisa de åtgärder som synes motiverade. Med anledning av detta uttalande av departementschefen och då frågorna följs kontinuerligt i departementet finner vi det inte lämpligt att genom ett uttalande av riksdagen föregripa den budgetbehandling som under hösten skall göras i fråga om anslaget för budgetåret 1971/72. Jag vill helt kort instämma i ett avsnitt av herr Dahlgrens anförande. Han påpekade att reservanterna i reservationerna 2 b och 3 har föreslagit att ett anslag på 50 miljoner kronor skall omfördelas och att något sådant inte är att rekommendera; har vi accepterat tillväxten av tätortsregionerna får vi också acceptera de trafikproblem som finns. Som herr Dahlgren påpekade är det olämpligt att överföra medel från ett anslag för att klara andra områden. Herr Zachrisson kommer närmare att beröra reservationen 2 b. I motionerna I:87 och II:98 yrkas att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte hemställa om en allsidig och förutsättningslös utredning rörande vägväsendets framtida finansiering. Herr Cassel sade nyss att han troligen talade för döva öron. Helt döva var de inte, men jag skall inte närmare motivera utskottsmajoritetens avslagsyrkande utan hänvisar endast till vad som står i utlåtandet. Jag ber särskilt att få understryka de sista meningarna i utskottets utlåtande i detta avsnitt: »Utskottet vill i sammanhanget också erinra om det utredningsarbete som f.n. pågår inom dels utredningen rörande vägtrafikens kostnadsansvar m.m., dels bilskatteutredningen.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

Herr talman! Jag skall inte polemisera mot herr Lindberg när det gäller våra olika uppfattningar om vägpolitiken, eftersom dessa väl är ganska klara efter de anföranden som hållits i kammaren. Jag begärde i stället ordet för att göra ett tillrättaläggande. Herr Lindberg sade att om oppositionspartierna begär 35 miljoner flera gånger om dagen, så blir det miljarder av det. Jag vet inte hur han fick det räknestycket att gå ihop, men den saken har mindre betydelse. Jag vill understryka det faktum att hänsynstagandet till vårt ekonomiska läge inte är någon plötsligt påkommen sak inom det parti jag representerar. Vi beslöt i januari månad under motionstiden att med hänsyn till de utsikter som förelåg inte begära utgiftsökningar som netto gick över en ram på 50 miljoner kronor sammanlagt. Det blir inga miljarder det! Vi beslöt att begära ökningar på de punkter där vi tyckte att det var absolut nödvändigt att göra det, och vi prioriterade därvid frågan om en förstärkning av vägunderhållet, eftersom vi ansåg det vara en särskilt räntabel investering. Vi är väl överens om att man även i trängda ekonomiska lägen måste göra en avvägning mellan olika investeringar och satsa på dem som verkligen är räntabla.

Herr talman! Jag skulle kunna nöja mig med att instämma i vad herr Gustafson i Göteborg sade om s.k. överbud i det bekymmersamma ekonomiska läget.

Detta är väl ett belopp som även finans ministern skulle kunna inrymma inom felräkningsmarginalen. Det är märkligt att herr Lindberg tycks ha ett mycket stort förtroende för den anslagsfördelning och prioritering som gjorts. Känner herr Lindberg inte någon i exempelvis Jämtlands län som tycker att det är illa att anslaget till byggande av länsvägar minskas från 10 miljoner kronor år 1970 till 2,7 miljoner år 1974? Jag är naturligtvis tacksam för att herr Lindberg inte försökte bestrida min uppgift att anslaget till byggande av vägar i år reellt minskas med mellan 10 och 15 miljoner kronor.
Herr talman! Herr Dahlgren har tidigare utvecklat de synpunkter som vi på centerhåll anlägger på dessa frågor. Jag skall därför försöka begränsa mitt inlägg. Man blir allvarligt bekymrad när man tar del av anslagsutvecklingen för vägväsendet. Den prioritering som gjorts medför därtill en mycket stark omfördelning av anslagen till förmån för vägar och gator i storstadsområdena och trafiklederna mellan dem men till nackdel för byggande och underhåll av t.ex. länsvägar och enskilda vägar ute i landet. Jag är inte alls främmande för de vägoch gatubyggnadsbehov storstäderna har, men det är inte rimligt att göra en omfördelning som får allvarliga konsekvenser för befolkning och näringsliv ute i landet. Det är mot denna bakgrund självklart att vårt parti velat prioritera en höjning av anslagen till framför allt förstärkt vägunderhåll och till byggande av länsvägar på drygt 35 miljoner kronor, även om vi med tanke på den samhällsekonomiska situationen ansett oss böra vara mycket återhållsamma med nya utgifter.

— Därmed har jag inte sagt att inte behoven skulle vara stora. Samtidigt får många län en betydande minskning av anslagen. När det gäller länsvägarna fördubblas anslaget till exempelvis Storstockholm medan flertalet län får oerhört kraftiga nedskärningar. Även om det här är fråga om minimiramar måste tendensen anses vara klar och mycket oroande. Detta är bakgrunden till de centermotioner, i vilka vi begärt förstärkningar både av underhållsanslagen och av anslagen till byggande av länsvägar för att man sammanlagt skall få medel i ungefär samma utsträckning som man hade i fjol. Vi fyra centerriksdagsmän från Kopparbergs län har i motioner luftat de speciella bekymmer vi har på grund av flerårsplaneringen, eftersom de givna ramarna inte heller för vårt län möjliggör ett färdigställande inom rimlig tid ens av de mest angelägna objekten. Jag behöver väl inte här säga många ord om vad detta allmänt sett betyder för skogslänens näringsliv. Vårt län har tunga transporter inte bara för skogsbruket och skogsindustrin utan också för gruvor och järnoch stålindustri. Eftersom länet också utgör ett mycket attraktivt rekreationsområde för Mälardalens befolkning under ganska stora delar av året har vi behov av ett kapacitetsstarkt vägnät.

Den starkaste reduktionen i ramen har skett när det gäller byggandet av länsvägar. Vi hade i fjol ett investeringsanslag på totalt drygt 9 miljoner kronor. Vi räknar med att i år ha ungefär 7,6 miljoner kronor, men för de följande 4 åren varierar de årliga beloppen mellan 2,1 miljoner och 3 miljoner kronor. Jag vill gärna understryka att möjligheter till förstärkningsarbeten självklart föreligger, men i många fall är de begränsade därför att vägarnas läge i plan och profil inte möjliggör någonting annat än ombyggnad om man skall göra rationella arbeten. Därtill kommer, vilket jag inte kan underlåta att påpeka, de ökade krav på vägväsendet som följer av att flottningen nedlägges och transporter förs över från flottled till landsväg eller landsväg och järnväg. Jag är som sagt medveten om att vägoch gatubyggnadsarbetena i storstäderna är betydande, men även om så är fallet kan vi inte godta en omfördelning som försvårar, för att inte säga omöjliggör, en positiv befolkningsoch näringsutveckling i vårt län. En sådan avvägning står — åtminstone förefaller det mig så — i klar strid med den regionalpolitiska och lokaliseringspolitiska målsättningen att man skall försöka dämpa storstadsområdenas tillväxt och skapa en bättre regional balans. 1963 års principbeslut om trafikpolitiken innebar ju att vi skulle tillförsäkra landets olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning. Om vi skall göra detta med tanke inte minst på skogslänen krävs inte bara goda riksvägar utan även ett länsvägnät av god standard. Samhället får inte handla så att människor får den uppfattningen att det ger med den ena handen och tar med den andra utan någon som helst samordning i handlandet. Det måste förefalla så om man skall å ena sidan dra in järnvägsförbindelser och skära ner anslagen till länsvägarna och å andra sidan öka insatserna på lokaliseringspolitikens område och genom ett transportstöd försöka sänka transportkostnaderna. Vägarnas framkomlighet och bärighet är av avgörande betydelse för transportkostnaderna. Det blir också nödvändigt, herr talman, att studera och ta ställning till Vägplan 1970 utifrån dessa synpunkter och därvid verkligen beakta den viktiga — för att inte säga centrala — roll som ett väl utbyggt länsvägnät spelar för regionalpolitiken och trafikpolitiken över huvud taget. Oron, herr talman, är inte beroende enbart på de ramar som nu har getts för flerårsplaneringen. Hur skall väganslagen och deras fördelning se ut i ett längre perspektiv om man skall föra över mer och mer medel till storstadsområdena inom en total anslagsram som stiger mycket sakta eller kanske blir oförändrad?

Därtill kan läggas att regionplanen är baserad på beräkningen, att befolkningen i Storstockholm kommer att öka från för närvarande ungefär 1,3 miljon till omkring 2,5 miljoner människor fram till år 2000. Lägg därtill att dessa 5 300 miljoner kronor i investeringar i huvudtrafiknätet i Storstockholm fram till år 1980 beräknas inte medge någon förbättrad trafiksituation, utan snarare en successiv försämring i form av längre restider och ökade reslängder. Här måste det alltså bli en ökning av väganslagen och inte bara en omfördelning, vilket föreslås i reservation 2 b. Herr talman!

Herr talman! Vid denna punkt i utskottets utlåtande är fogad en reservation — reservationen 2 b — som syftar till en viss omfördelning av väganslaget, detta för att åstadkomma en ökad anslagsram till riksoch länsvägar.

Vidare har vi den uppfattningen, att denna minskning uteslutande bör avse de tilltänkta statsbidragen till Stockholmsområdet och Göteborgsområdet. Vi anser också att man under nästa budgetår bör minska ifrågavarande anslag med 50 miljoner kronor och att anslaget till byggande av statliga vägar bör uppräknas med motsvarande belopp. Trots denna omfördelning har reservanterna den meningen, att dessa båda storstadsområden mycket kraftigt har prioriterats. Vi tycker nämligen att det föreligger skäl att ifrågasätta den av vägverket föreslagna förskjutningen av vägbyggnadsanslagen från mellanregioner till storstadsområdena, icke minst med tanke på de uttalanden som riksdagen gjort i olika sammanhang. Jag vill bara påminna om några av dessa.

I årets lokaliseringsproposition har inrikesministern på ett alldeles utomordentligt sätt sammanfattat riksdagens uttalanden om de regionalpolitiska målen. Han gör det på följande sätt: Tillväxten i storstadsområdena bör dämpas och avlänkas till andra delar av landet. En strävan bör vara att utveckla ett antal växtkraftiga stadsregioner till attraktiva alternativ till storstadsområdena. I samma proposition har inrikesministern bl.a. framfört viktiga och betydelsefulla synpunkter på det kommande regionalpolitiska arbetet. Han skriver bl.a. att den regionala politiken skall bidra till att skapa ökad jämlikhet i ekonomiskt, socialt och kulturellt avsende melian människor i skilda delar av landet. För att uppnå detta är en mera fast utformad regional politik nödvändig. Förutsättningarna för en i länen förankrad och hela landet omfattande regional politik kommer att förbättras genom de handlingsprogram — länsprogram 70 — som för närvarande utarbetas av länsstyrelserna och planeringsråden. Vi har en god kännedom om den vägplan som riksdagen kommer att få ta ställning till nästkommande år. Men vi har ändå ansett det viktigt att ta upp fördelningsfrågan i dag. Med kännedom om planeringsarbetet på länsplanet kan både inrikesministern och kommunikationsministern = vara övertygade om att länsplanerarna, planeringsråd och kommunalmän med stort intresse kommer att delta i detta arbe te. Det är mot denna bakgrund som reservanterna har svårt att kunna acceptera vägverkets långtidsplanering, framför allt därför att väginvesteringarna spelar en mycket betydelsefull roll i det regionalpolitiska arbetet. Det har ju också understrukits av flera tidigare talare. Enligt vägverkets flerårsplaner för åren 1970—1974 i fråga om statsbidrag till kommunalt vägbyggande uppgår anslagen till närmare 1,6 miljarder kronor.

Jag är väl medveten om att de lönsamhetskalkyler som ligger till grund för föreslagna investeringar i vägprojekt bygger på beräknad efterfrågan av vägtjänster, där hänsyn måste tas till trafikutvecklingen, befolkningsutvecklingen och befolkningsfördelningen i skilda delar av landet. Det är självklart att det då är motiverat att prioritera storstadsområdena. Å andra sidan är det med hänsyn till vår strävan att bygga ut utvecklingsbara regioner utanför dessa områden med oro som man ser på den kommande utvecklingen under de närmaste åren. Det är min förhoppning att man i det kommande planeringsarbetet mera beaktar de regionalpolitiska strävandena ute i länen. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2 b och 3.

Herr talman! Hösten 1968 infordrade vägverket från kommunerna uppgifter om medelsbehoven för investering i bl.a. trafikleder i huvudtrafiksystemet 1970—1984, inklusive en långtidsplan för åren 1970—1979. De behov som då anmäldes för 1970-talet uppgick till sammanlagt cirka 8 miljarder kronor, och av den summan kommer enbart på Stockholmsregionen inklusive tunnelbanor och Göteborg-Mölndalsområdet 4,8 miljarder. Jag skulle vara glad om herrar Dahlgren och Eliasson i Sundborn, och kanske särskilt herr Blomkvist, ville fundera en stund över dessa siffror. Av alla andra kommuner tillsammans yrkades bara på 3,2 miljarder. De här siffrorna är av mycket stor vikt när det gäller att bedöma fördelningen av de resurser som står till buds. Behoven i de största regionerna är enorma och tillsammans uppväger de mer än väl behoven i hela det övriga landet. I Kungl. Maj:ts proposition har man beaktat den dokumentation av de redovisade behoven som ges i en undersökning som vägverket gjort på grundval av en utredning av bostadsstyrelsen och statistiska centralbyrån om kommunalekonomiska långtidsprognoser. Det framgår att kostnaderna, om man skall tillgodose behovet av nya gator och vägar, accelererar ju större folkmängd en tätortsregion har och ju mer tätortsytan växer. Den urbaniseringsgrad som redan uppnåtts inom Stockholmsregionen leder till krav på komplicerade och kostsamma trafikledslösningar, och kostnadsökningarna drabbar med nödvändighet såväl statlig väghållning för byggande av infartsleder som vägverkets statsbidragsgivning till de väghållande kommunala myndigheternas byggande. Låt mig ta några exempel för att visa kostnadernas omfattning för storstadsområdena. Den nämnda utredningen visar att ju fler invånare en kommun har, desto mer belastar investeringarna i gator och vägar den enskilde individen. Kommunens lokala vägoch gatuinvesteringar blir, om man räknar bort statsbidraget, i kronor per invånare 189 kronor i storstäderna och mellan 83 och 1035 kronor i övriga väghållande kommuner. Såväl kommunernas statsbidragsandel som deras Pper-capita-kostnad stiger med ökande tätortsstorlek, och storstäderna står i detta avseende i absolut särklass. Vidare finns det enligt den undersökning jag tidigare refererat till anledning att misstänka att kommunernas 10 kala gatuoch väginvesteringar utanför exploateringsområdena, d.v.s. de områden där man måste bygga nytt, stiger i accelererande takt med tillväxten av tätortsytan. De beräkningar som redovisas i denna undersökning innebär att dessa - investeringskostnader, d.v.s. kostnaderna för tillfartsleder och liknande, inklusive statsbidraget per kilometer tätortsyta och år, uppgår till 907 000 kronor i storstäderna. I övriga väghållande kommuner med mer än 50000 invånare är den bara 395 000 kronor, i kommuner med mellan 20000 och 50 000 invånare 354 000 kronor och i kommuner under 20 000 invånare endast 125000 kronor. Om man tar bort statsbidraget är investeringskostnaderna i storstäderna 527 000 kronor, i kommuner med över 50 000 invånare 239 000 kronor och i kommuner med mellan 20000 och 50 000 invånare 136 000 kronor. Det är skillnad det — som man brukar säga i radions trafikpropaganda. Vägverket hävdade i sina petita för budgetåret 1970/71 att medelstilldelningen för vägoch gatubyggnader i stadsområdena var alltför begränsad för att man skulle kunna genomföra trafikledsplanerna. Konsekvenserna beskrevs som allvarliga och ekonomiskt olönsamma, eftersom det inte går att hålla jämna steg med trafikoch bebyggelseutvecklingen. Kungl. Maj:t har i den allmänna restriktivitetens namn prutat på vägverkets anspråk. I den gemensamma solidaritetens intresse får vi acceptera det, även om vi i en storstadsregion som Stockholm ser mycket allvarligt på svårigheterna, speciellt när det gäller att tillgodose behoven i nya exploateringsområden. Allt talar för att vägverket har rätt, när verket skriver att »därest inte väsentligt större insatser kan göras i trafikledsbyggandet än för närvarande, framstår trafikledsplanerna som önsketänkande och utan realistisk ekonomisk bakgrund.

Den bedömningen är ganska mild med hänsyn till de samhällsekonomiska konsekvenserna, eftersom en sådan investeringsöverflyttning är olönsam — som herr Blomkvist misstänkte — och dessutom leder till icke önskvärda sociala konsekvenser för människorna i de större städerna. Jag anser att de flesta av kammarens ledamöter har så pass stor erfarenhet av våra trafikproblem i Stockholm att det inte behövs någon särskilt livlig fantasi för att föreställa sig vad ytterligare försämringar skulle kunna få för följder. Stigande urbanisering innebär automatiskt ökade vägoch gatubyggnadskostnader. Herr Dahlgren sade att han ansåg det vara väsentligt att glesbygderna fick pengar för att kunna expandera. I storstadsregionerna är vi mera ödmjuka. Vi ber bara att få behålla våra ansiag, så att vi kan leva upp till den expansion som vi redan är mitt inne i.

Och storstadsregionerna står därvidlag i absolut särklass. Deras invånare måste bära kostnader som är avsevärt större än vad som krävs i övriga kommuner för drägliga kommunikationer. Om man funderar litet över konsekvenserna av en nedskuren statsbidragstilldelning till storstäderna är det alldeles uppenbart att den eftersläpning i trafikbyggandet som den statliga medelstilldelningen kan medföra dels innebär att regionens funktion och produktivitet försämras, dels att nyttan av andra åtgärder i syfte att utjämna sociala skillnader m.m. begränsas eller upphävs. För att styra bebyggelseutvecklingen och därvid åstadkomma den regionsstruktur, som bäst tillvaratar tätortens fördelar och i möjligaste mån eliminerar dess nackdelar, krävs att stora regionala trafiksystem kan utbyggas mellan områden i Storstockholmsregionen men även i viss mån till andra närbelägna regioner. Medel till dessa trafikprojekt — det gäller järnvägar, tunnelbanor och motorleder — måste därvid anvisas i så god tid och i sådan omfattning att projekten tidsmässigt kan genomföras i omedelbar anslutning till den nödvändiga exploateringen av nya bostadsoch arbetsområden. Vid en försening av den kollektiva spårtrafikens utbyggnad torde antalet arbetsresor med bil komma att öka kraftigt på de redan alltför trånga trafiklederna. Samtidigt tvingas KSL och storlandstinget till stora och kostsamma investeringar i bussparker och därtill hörande kostnader för att under en övergångstid kunna klara kollektivtrafiken från bostadsområden som redan är under uppförande. undersökning från maj 1967 ingår uppgifter om arbetsresans längd i tid och kilometer redovisade på storstadslän — d.v.s. Stockholms stad och län, Göteborgs och Bohus län samt Malmöhus län — skogslän och övriga län. Av denna undersökning framgår att hastigheten för arbetsresor i storstadslän genomsnittligt är ungefär 15 kilometer i timmen. Detta avser alla färdmedel. Detta kan jämföras med en reshastighet på 25 kilometer i timmen i skogslänen och närmare 30 kilometer i timmen i Övriga län. Detta medför att uppemot en tredjedel av arbetstagarna i storstadslänen får resa mer än 60 minuter per dag till och från arbetet medan motsvarande andel i övriga landet är drygt 10 procent. Siffrorna antyder alltså att trafikapparaten i storstadsregionerna vad beträffar reshastigheten erbjuder avsevärt sämre standard än vad som är fallet i det övriga landet. Exempel på sådana hastighetsnedsättande effekter på grund av för låg kapacitet i Stockholmsregionens trafikapparat är de köer som uppträder på tillfartslederna till Stockholms innerstad under morgonoch eftermiddagstrafiken. Beräkningar gällande år 1967 visar att de fördröjningar som drabbar trafikanterna på grund av stockningar i de s.k. tullavsnitten uppgår till 15—20 minuter i vardera riktningen, vilket motsvarar en restidsförlängning av 30—40 minuter per dag i förhållande till vad som skulle vara fallet om trafiklederna vore dimensionerade för trafiken till och förbi innerstaden. Fortgår denna ökning av restiderna, som förorsakas av bristande framkomlighet på grund av otillräckligt utbyggda regionala trafikleder av typ Kungshattsleden, torde arbetstidsförkortningarna helt eller delvis komma att åtgå till resor i stället för till ökad fritid. Allvarligare är dock att den bristande rörligheten medför att det uppstår relativt kraftiga regionala löne skillnader för samma typ av arbete mellan regionens inre och yttre kommuner. Det regionala trafiksystemets utbyggnad, tunnelbanor och primära trafikleder i Stockholmsregionen under perioden 1970—1979, svarar för drygt 10 procent av de totala stadsbyggnadskostnaderna på cirka 65 miljarder kronor. Kommunernas möjligheter att ta på sig ytterligare investeringar är starkt begränsade. För att övriga stadsbyggnadsinvesteringar skall komma till optimal nytta erfordras att staten genom bidrag och prioriterad långivning säkrar i första hand utbyggnaden av de kollektiva trafiksystemen för såväl spårsom busstrafik. Om detta kan genomföras, torde andra samhällskostnader kunna reduceras och en ökad lönsamhet uppnås, vilken på sikt medför att investeringarna blir samhällsekonomiskt vinstgivande. I annat fall torde man endast i begränsad omfattning kunna underlåta att genomföra för de närmaste åren förutsatta investeringar för bostadsbyggande m.m. med hänsyn till de behov som redan finns i denna region. Följden blir att redan befintliga olägenheter med sänkt boendestandard, inkomstskillnader o. d. kommer att accentueras. Herr talman! Med det här redovisade materialet har jag velat ge en bild av hur omfattande och svåra de trafikekonomiska problemen är i en storstadsregion. Vi har nu på riksdagens bord en proposition om ett väsentligt utbyggt lokaliseringsprogram för Norrland och Mellansverige. Jag hoppas att vi enigt skall kunna sluta upp kring detta. Det är för mig ett naturligt uttryck för den växande solidariteten i ett samhälle. Vi hör ihop i glesbygd och storstad. Därför hoppas jag samtidigt att man i landets övriga regioner på samma sätt skall visa vilja att förstå de mycket stora och kostnadskrävande insatser som krävs i en region som Stor stockholm på det trafikekonomiska området för att infria de förväntningar som människorna i denna region har. Jag tror att jag också kan tala för Göteborgsoch Malmöregionerna. En sådan förståelse är enligt min mening ett lika naturligt uttryck för den växande solidariteten som den förväntas inför behandlingen av lokaliseringspropositionen. Att bygga upp motsättningar mellan storstadsregioner och landet i Övrigt är knappast ägnat att hjälpa oss att lösa våra kommunikationsproblem i både bokstavlig och bildlig mening, så att vi kommer närmare varandra. Herr talman! Jag ber att få yrka avslag på reservationen 2 b och dess följdreservation samt bifall till statsutskottets hemställan.

Herr talman! I anslutning till herr Zachrissons anförande vill jag slå fast att varken jag eller övriga reservanter är fientligt inställda till storstadsområdenas utveckling. Jag tror heller inte att det finns anledning för herr Zachrisson att betvivla den solidaritet som vi känner med dessa storstadsområden. De beslut som riksdagen tidigare har fattat utgör enligt min mening bevis för en mycket stor solidaritet med storstadsområdena, och jag tror att detsamma skall kunna sägas med de beslut som riksdagen nu skall fatta. Herr Zachrisson redovisade i sitt anförande ett stort material i fråga om kostnadsutvecklingen inom Stockholmsområdet när det gäller att åstadkomma den nödvändiga servicen för befolkningen där. Jag tror att detta material kan bli ett bra underlag för den debatt som skall föras nästa år, då vi får ta ställning till 1970 års vägplan. En rad av de uppgifter om kostnaderna som herr Zachrisson lämnade finns det då all anledning att beakta. Herr Zachrisson säger att vår motion inte tilltalar vägverket. Jag kan försäkra herr Zachrisson att jag inte alls är överraskad över detta. Vi är inte heller tillfredsställda med vägverket. Jag hade inte tänkt ta upp de problem som vi brottas med inom den region där jag är bosatt, men eftersom herr Zachrisson nu talat så varmt för Stockholmsområdet vill jag ändå, herr talman, lämna några uppgifter för att belysa problem som finns i de skilda länen. Detta gäller inte bara det län som jag representerar. Jag vet att samma problem finns i nära nog samtliga län utanför storstadsområdena.

Det är uppenbart att detta skapar problem för en region som ändå anses vara ett alternativ till storstadsregionen. Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag överskridit tiden men jag vidhåller mitt bifallsyrkande till reservationerna 2 b och 3.
Herr talman! Herr Zachrisson har nyss på ett mycket kraftfullt sätt vänt sig mot det attentat från sex socialdemokratiska reservanter i statsutskottet, som gjorts mot Göteborgsoch Stockholmsregionerna. Jag säger med avsikt regionerna, därför att det här inte bara är en fråga för de människor som bor inom själva Göteborg och Stockholm, utan det är fråga om dem som bor i hela regionen och som måste använda de trafikleder det här gäller. ter ingående föredragningar från vägverkets sida, var det ingen som yrkade bifall till herr Blomkvists motion. Avdelningen avstyrkte den enhälligt därför att man, som herr Zachrisson har sagt, fann att det inte är någon lösning på det övriga landets problem att försöka minska anslagen till dessa trafikleder. Vägverket har sagt att man egentligen skulle behöva 700 miljoner kronor för år 1970/71 men man begärde bara 370 miljoner kronor. Statsrådet prutade till 331 miljoner kronor. Nu vill herr Blomkvist pruta ytterligare 50 miljoner kronor, vilket innebär att det blir en sänkning av anslagen till dessa ändamål. I motionen sägs det att storstäderna gott kan skattefinansiera. Dessa städer har så låg kommunalskatt att det alls inte skadar om de får betala av skattemedel, säger man. Ja, som vi vet kommer kommunalskatterna nu att stiga i nästan alla kommuner, och Göteborg närmar sig snart medelnivån. Men, för att ta ett exempel, Göteborgs stad har under flera år varit tvungen att av skattemedel finansiera miljontals kronor i trafikleder som i Princip är statsbidragsberättigade. Detta har skett för att läget inte skall bli alldeles katastrofalt. För 1970 räknar man med att Göteborgs stad utöver det vanliga gatubyggandet och utöver de trafikleder till vilka statsbidrag utgår kommer att få betala 40 miljoner kronor under ett enda år därför att man helt enkelt inte kan vänta på statsbidraget för trafikleder som är oundgängligen nödvändiga. Detta innebär att man blir tvungen att ta ut pengarna via kommunalskatt. Det syfte som herr Blomkvist är ute efter, nämligen att höja kommunalskatten i Göteborg, har delvis redan uppnåtts. Genom den hårda nödvändigheten och genom den skarpa nedprutning som skett av anslagsäskandena har man varit tvungen att med skattebetalarnas pengar i Göteborg betala många trafik
Herr talman! Herr Zachrisson har på ett livfullt sätt skildrat de problem och den trafikmiljö som man har i storstaden och än mer kommer att få när trafiken expanderar. Jag hoppas att herr Zachrisson även dragit slutsatsen att denna situation också har sin grund i otillräckliga lokaliseringspolitiska insatser under tidigare år. Såvitt jag vet har inte centern fått stöd, från annat håll, när vi har gjort våra kritiska kommentarer till Storstockholms regionplan. Jag hoppas emellertid att herr Zachrisson när vi i fortsättningen diskuterar lokaliseringspolitiken kommer att ge de synpunkter som har framförts från centerhåll ett mycket starkt stöd. Den nuvarande situationen innebär en förslitning av människor som inte skall tolereras i ett samhälle där vi ägnar miljöproblemen så stor uppmärksamhet. Samtidigt vill jag klart säga ifrån, att jag inte kan vara med om en politik som betyder att man skapar orimliga förhållanden för människor bara därför att de bor i en storstad. Också de har rätt till en hygglig livsföring. Det är vi säkerligen överens om. Därför kan jag inte biträda herr Blomkvists yrkande att samhället utan vidare skall springa ifrån de utfästelser som det har gjort, även om jag ogillar regeringens prioritering. I stället måste man ta konsekvensen i enlighet med reservanternas förslag, d.v.s. en anslagshöjning trots det samhällsekonomiska läget. Jag instämmer däremot hjärtligt med herr Zachrisson i fråga om den kollektiva trafiken, inte minst i egenskap av förutvarande ordförande i centerns programrevision, som mycket kraftigt understrukit att den kollektiva trafiken måste prioriteras. Detta har inte gjorts i tillräcklig omfattning vare sig i stor stadsområdena eller i samhället i övrigt.

Inte därför att han har rätt utan därför att om den reservationen bifalles blir det en sådan uppståndelse i detta land, att regeringen tvingas lägga fram en tilläggsproposition om ökade anslag fortare än både herr Blomkvist och jag kan ana.

Herr talman! Herr Blomkvist anklagar vägverket för prioriteringen. Emellertid bygger inte vägverket vägar efter eget gottfinnande. Det har inte till uppgift att bedriva lokaliseringseller näringspolitik, utan det har att följa de av statsmakterna uppdragna riktlinjerna för trafikpolitiken, vilka leder till att investeringsmedlen i huvudsak förbehålls det trafikstarka vägnätet. Man skall inte i denna debatt skylla situationen på vägverket, ty det sköter bara de uppgifter som har ålagts det efter de riktlinjer som är givna. Herr Zachrisson menar att jag borde fundera över behoven i detta sammanhang, men jag behöver inte fundera, ty jag känner till dem. Jag har sagt att det inte är något lämpligt sätt att ta pengar från anslagen i fråga. Centerpartiet har anvisat medel som ersättning till de glesbygdslän vilkas anslag nu beskärs. Egentligen var herr Zachrissons anförande en målande beskrivning av en misslyckad lokaliseringspolitik, som nu har fått sådana följder att man åberopar solidariteten för att klara de ekonomiska besvärligheterna i storstadsområdena. Måste solidariteten gå bara i en rikt ning? Jag trodde att den kunde omfatta alla människor och alla regioner.

Herr talman! Jag är tacksam för att herr Blomkvist säger att han skall beakta de siffror som jag har redovisat. Om han hade studerat dem innan motionen skrevs hade den kanske aldrig blivit väckt. Vad herr Eliasson i Sundborn beträffar är jag glad över att han vill solidarisera sig med storstadsområdenas behov. De är, som jag har redovisat, enorma, och de kostnader som vi nödgas åsamka de enskilda medborgarna i storstadsregionerna står inte i proportion till de kostnader som medborgare i mindre kommuner behöver bära. Herr Eliasson i Sundborn säger att om hans egen reservation avslås av kammaren i votering beträffande kontraproposition kommer han att stödja reservationen 2 b. Hur går det ihop med hans förklaring att han inte är emot utvecklingen i storstadsområdena? Vad innebär ett bifall till reservationen 2 b? Jo, herr Eliasson, ni tar bort den ökning på 30 miljoner kronor som Kungl. Maj:t ansett nödvändig och som trots allt bara är en del av vad vägverket har ansett erforderlig. Dessutom innebär det en minskning med 20 miljoner kronor jämfört med årets anslag, vilket medför att vi inte kan starta några nya arbeten i storstadsregionen samt tvingas avbryta en del av de trafikprojekt som redan är igångsatta. Hur kan man uttrycka solidaritet på det sättet?

Herr talman! Min del i denna debatt skall inskränka sig till några kommen tarer enbart till reservationerna.
Herr talman! Min medverkan i denna debatt skall inskränka sig till att jag med några ord kommenterar de reservationer som är fogade vid statsutskottets utlåtande över den fråga som nu skall avgöras av riksdagen. Detta är ett komplicerat område. En viss oro har kommit till synes i debat ten, och den kanske till sin huvudsakliga del har sin grund i en något olika bedömning av väginvesteringarna i förhållande till de trafikpolitiska beslut som riksdagen tidigare har fattat. Det kanske just därför kan finnas anledning att med utgångspunkt i reservationerna göra några randkommentarer om vår vägoch trafikpolitik. I reservationen 1 begärs en uppräkning av anslaget till drift av statliga vägar med 12,4 miljoner kronor.
Det budgetarbete som föregick framläggandet av årets statsverksproposition skedde med utgångspunkt i ett läge, som är oss alla bekant.
Det budgetarbete som föregick framläggandet av årets statsverksproposition bedrevs med utgångspunkt i ett läge där det med hänsyn till den ekonomiska politikens inriktning var nödvändigt att hålla igen den offentliga sektorns investeringar.
Det var nödvändigt med hänsyn till den ekonomiska politikens inriktning att hålla igen den offentliga sektorns investeringar, och i fråga om angelägenheten att i nuvarande högkonjunktur föra en stram ekonomisk politik har det knappast rått några delade meningar principiellt sett.
I fråga om angelägenheten av att i nuvarande högkonjunktur föra en stram ekonomisk politik har det knappast rått några delade meningar principiellt sett. Från dessa förutsättningar har en hård prioritering skett, det skall erkännas, en prioritering där insatserna gjorts där de ansetts mest motiverade.
Från dessa förutsättningar har en hård prioritering skett, och insatserna har gjorts där de ansetts mest motiverade. Resultatet har totalt sett för vägarnas del ändå blivit ganska gynnsamt, vågar jag hävda.
Jag vågar påstå att resultatet för vägarnas del totalt sett blivit ganska gynnsamt. I reservationen 1 föreslås som sagt en uppräkning av anslaget till drift av statliga vägar med 12,4 miljoner kronor.
Reservanterna föreslår att anslaget således uppräknas med 12,4 miljoner kronor. En sådan åtgärd innebär rimligen med de budgetförutsättningar som gäller, att något annat ändamål inte kan tillgodoses. Vilket ändamål som i så fall inte skulle tillgodoses, vet jag inte.
Med de budgetförutsättningar som gäller innebär en sådan åtgärd att något annat ändamål måste åsidosättas. Vilket ändamål som inte skall tillgodoses har reservanterna inte nämnt. Men som ansvarig för hela kommunikationssektorn måste jag se resursfördelningen i ett större perspektiv.
Men som ansvarig för hela kommunikationssektorn måste jag se resursfördelningen i ett större perspektiv, och jag anser det helt omöjligt att minska anslaget till något annat ändamål för att tillgodose reservanternas önskemål.
Jag anser det vara helt omöjligt att minska anslaget till något annat ändamål för att tillgodose reservanternas önskemål. Jag kan dessutom inte dela de allmänna uppfattningar som getts till känna att vägnätet på många sätt skulle vara starkt eftersatt.
Jag kan dessutom inte riktigt hålla med om att vägnätet på många sätt skulle vara så starkt eftersatt som här sägs.
Hur det än är och vilken kritik som än kan riktas mot den ena eller andra vägen och det ena eller andra vägområdet, så byggs trots allt åtskilliga hundra kilometer väg om eller upprustas varje år. Vägarnas fysiska genomsnittsstandard ökar också ständigt.
Trots allt och trots den kritik vi skall och kan rikta mot vägar och mycket annat, så byggs eller upprustas ändå åtskilliga hundratals kilometer väg varje år. Och vägarnas fysiska genomsnittsstandard stiger dock år för år. Att behoven finns skall ingen förneka, inte jag och ingen annan, men en måttlig ambitionsnivå är nog angelägen när det gäller den offentliga sektorns investeringsverksamhet.
Att behoven finns där skall jag vara den förste att erkänna; det vill jag inte på något sätt förneka. Men en måttlig ambitionsnivå är nog angelägen när det gäller den offentliga sektorns investeringsverksamhet. I reservationen 2 a begärs en uppräkning av anslaget till byggande av statliga vägar med 24,5 miljoner kronor. De pengarna skall tillföras posten Byggande av länsvägar, eftersom reservanterna anser att det föreligger en eftersläpning på vägbyggandets område som drabbat framför allt länsvägarna.
I reservationen 2 a begär man en uppräkning av anslaget till byggande av statliga vägar med närmare 25 miljoner kronor. Dessa pengar skall tillföras posten Byggande av länsvägar, eftersom reservanterna anser att det råder en eftersläpning på vägbyggandets område som drabbat framför allt länsvägarna. Jag vet inte om vi är oeniga beträffande principen. Men är det inte så att man vid skrivandet av en sådan reservation glömmer bort den princip som fastlades i 1963 års trafikproposition, nämligen att det grundläggande kriteriet vid bedömningen av ifrågasatta trafikinvesteringar bör vara de olika investeringsobjektens <:samhällsekonomiska lönsamhet?
Är det inte så att man i denna diskussion glömmer bort den princip som fastslogs i 1963 års trafikpolitiska beslut, nämligen att det grundläggande kriteriet vid bedömningen av föreslagna väginvesteringar bör vara de olika investeringsobjektens samhällsekonomiska lönsamhet. Det spelar ingen roll om projekten avser riksvägar eller länsvägar; därvidlag gjordes det inte någon skillnad i 1963 års trafikpolitiska beslut. Även i direktiven för den nyligen slutförda revideringen av flerårsplanen påpekas detta.
Detta angavs i trafikpropositionen och gäller fortfarande. Det sades inte att det skulle spela någon särskild roll om objekten avsåg riksvägar eller om de avsåg länsvägar. I direktiven inför den nyligen slutförda revideringen av flerårsplanerna refererades trafikpropositionens uttalande.
Vidare sades det i direktiven att näringslivets behov av tillfredsställande transportmöjligheter skulle beaktas, att särskild uppmärksamhet skulle ägnas bärighetsupprustningen av vägarna och att behovet av kapacitetsstarka trafikleder inom och mellan tätortsregionerna samt mellan kommunblockens perifera områden och deras centra borde beaktas.
Vidare sades att näringslivets behov av tillfredsställande transportmöjligheter skulle beaktas, att särskild uppmärksamhet skulle ägnas bärighetsupprustningen av vägarna och att behovet av kapacitetsstarka trafikleder inom och mellan tätortsregionerna samt mellan kommunblockens perifera områden och deras centra borde beaktas.
Det gäller ju här, herr talman, som Sverallt annars att få så stor nytta som möjligt av varenda investerad krona. Det försöker vägverket åstadkomma genom att lönsamhetsgradera vägprojekten, både när det gäller länsvägar och riksvägar.
Det gäller ju, ärade kammarledamöter, här som överallt annars att få så stor nytta som möjligt av varje investerad krona. Detta försöker vägverket åstadkomma genom att lönsamhetsgradera vägprojekten både på riksvägar och på länsvägar.
Eftersom vägverket i linje med det trafikpolitiska beslutet funnit att många riksvägsföretag är angelägnare att utföra, d.v.s. lönsammare, än aktuella länsvägsföretag — nu skall vi tala klartext — har en förskjutning till förmån för riksvägarna skett. Och detta bör redovisas, eftersom vägverket utför riksdagens beställning. Jag finner detta vara helt naturligt. En helt annan sak är det om vi kan skapa resurser för att öka anslaget.
Detta finner jag helt naturligt och i enlighet med vad riksdagen har uttalat. En helt annan sak är det om vi kan skapa resurser för att öka anslagen.
Men i den budget vi nu diskuterar innebär naturligtvis en ökning av ett anslag en motsvarande minskning av ett annat — det får vi inte glömma bort. I reservation 2 a har man inte talat om vilket anslag man vill -:skära ned, och det förstår jag.
I den budget vi nu diskuterar innebär naturligtvis en ökning av ett anslag en motsvarande minskning på ett annat, det får vi inte glömma bort. Men de som står bakom reservationen 2 a har inte talat om var man skall skära ned, och det kan man ju förstå. Reservationen 2 b går ut på att det anslag som i statsverkspropositionen tagits upp för bidrag till byggande av kommunala vägar och gator under nästa budgetår skall minskas från ca 330 miljoner kronor till ca 280 miljoner kronor eller med 50 miljoner kronor.
Reservanterna yrkar att dessa medel skall föras över till det statliga vägbyggandet. Det innebär att anslaget till städerna minskar från nuvarande 300 miljoner kronor till ca 280 miljoner kronor.
Reservanterna säger att dessa 50 miljoner kronor skall föras över till anslaget för det statliga vägbyggandet. Det innebär, såsom också tidigare talare sagt, att anslaget till städerna minskas från nuvarande ca 300 miljoner kronor till ca 280 miljoner kronor.

Vägpolitiken ingår ju som ett element i den allmänna trafikpolitiken. Vid bedömningen av ifrågasatta trafikinvesteringar borde enligt dåvarande departementschefens mening i 1963 års trafikproposition det grundläggande kriteriet vara den samhällsekonomiska lönsamheten.
Vägpolitiken ingår ju som ett element i de allmänna trafikpolitiska riktlinjerna, som fastslogs av 1963 års riksdag. Vid bedömningen av ifrågasatta trafikinvesteringar borde enligt dåvarande departementschefens mening det grundläggande kriteriet vara — som jag också nyss sade — de olika investeringsobjektens samhällsekonomiska lönsamhet.
Ansvaret för investeringar i fasta trafikanläggningar kommer i framtiden liksom hittills i huvudsak att vila på det allmänna, d. v. s. på staten och kommunerna. Från trafikpolitisk synpunkt är det angeläget att en rationell samordning sker när det gäller investeringsverksamheten.
Ansvaret för investeringar i fasta trafikanläggningar kommer i framtiden liksom hittills i huvudsak att vila på det allmänna, d.v.s. på staten och kommunerna. Då är det angeläget från trafikpolitisk synpunkt att man får en rationell samordning när det gäller investeringsverksamheten.
Målsättningen skall ju vara att skapa ett transportsystem där de olika trafikanläggningarna och transportmedlen på optimalt sätt kompletterar varandra. Statens engagemang i byggandet av trafikleder på landsbygden och i städerna sker via två olika anslag.
Målsättningen skall vara att skapa ett transportsystem där de olika transportanläggningarna och transportmedlen kompletterar varandra på ett optimalt sätt. Statens engagemang i byggandet av trafikleder på landsbygden och i städerna sker med medel från två olika anslag. I konsekvens härmed har vi två typer av femårsplaner, där aktuella projekt skall tas upp.
I konsekvens härmed har vi två typer av femårsplaner, där aktuella företag skall tas upp: vi har fördelningsplanen för byggandet i städerna och vi har flerårsplanen för byggandet på landsbygden. De anslagshöjningar som tidigare kunnat genomföras har i stor utsträckning gynnat landsbygdssidan.
Vi har fördelningsplanen för byggandet i städerna, och vi har flerårsplanen för byggandet på landsbygden. De anslagshöjningar som tidigare kunnat genomföras har i stor utsträckning gynnat landsbygdssidan. Därtill har vi fått en mängd beredskapsarbeten som också helt naturligt huvudsakligen utförs på landsbygden.
Till det skall vi lägga att vi har fått en mängd beredskapsarbeten som också huvudsakligen utförs på landsbygden. Samtidigt har tätorterna vuxit.
Samtidigt har tätorterna vuxit. Bilismen har slagit igenom, vilket gjort det möjligt för människor utanför den egentliga tätortskärnan att bo kvar där men arbeta i tätorten.
Bilismen har slagit igenom, vilket har gjort det möjligt för människorna utanför de egentliga tätorterna att bo kvar där men arbeta i tätorterna. Allt detta sammantaget har lett till att vi snabbt fått ett framkomlighetsproblem i städerna, och det måste lösas för att städerna skall kunna fungera.
Allt detta har lett fram till att vi snabbt fått framkomlighetsproblem i alla våra städer av någon dignitet men givetvis de svåraste problemen i de allra största städerna.
Fördelningen av medel mellan dessa två anslag är nu sådan att ett företag i en stad måste vara samhällsekonomiskt mycket lönsammare för att bli utfört än om det låg på landsbygden.
Fördelningen av medel mellan dessa två anslag är nu sådan att ett företag i en stad för att bli utfört måste vara samhällsekonomiskt mycket lönsammare än om det låg på landsbygden.
Som en följd av detta begärde vägverket i mars förra året att få flytta över en rad aktuella trafikledsbyggen i städerna från fördelningsplanen, där utrymmet var knappare, till flerårsplanerna, där det var lättare att få företagen utförda.
Som en följd härav begärde vägverket i mars förra året att få flytta över en rad aktuella trafikledsbyggen i städerna från fördelningsplanen där utrymmet var knappt till flerårsplanerna där det var lättare att få företagen utförda. En sådan omfördelning kunde jag självfallet inte gå med på annat än i något enstaka fall, eftersom riksdagen har bestämt de båda anslagens storlek och därmed preciserat vart trafikledsbyggandet borde lokaliseras. Som alla vet kom vid årsskiftet vägplaneutredningen med sitt betänkande, Vägplan 1970.
En sådan omfördelning kunde jag självfallet inte gå med på annat än i något enstaka fall eftersom riksdagen hade fastställt de båda anslagens storlek och därmed preciserat vart trafikledsbyggandet borde lokaliseras. Vid årsskiftet kom vägplaneutredningen med sitt betänkande Vägplan 1970. Utredningen påtalar också detta förhållande som jag här nämnt och anser att man i framtiden bör slå ihop de två anslagen för att få samma värdering av trafikledsbyggen oavsett om de ligger i städerna eller om de ligger på landsbygden.
Utredningen påtalar ock så förhållandet och anser att man i framtiden bör slå ihop dessa två anslag för att få samma värdering av trafikledsbyggen oavsett om de ligger i städerna eller om de ligger på landsbygden.
Slutsatsen av vad jag anfört måste bli att det är angeläget att justera anslagen så att bättre jämvikt kan nås vid bedömningen av företagens samhällsekonomiska lönsamhet. Anslaget till städerna höjdes således med 30 miljoner kronor för 1970.
Slutsatsen av vad jag nu säger måste bli att det är angeläget att justera anslagen så att bättre jämvikt kan nås vid bedömningen av företagens samhällsekonomiska lönsamhet. Detta är bevekelsegrunderna för att anslaget till städerna höjdes med 30 miljoner för år 1970. Låt mig till sist belysa dessa frågor i ett något större perspektiv. Vägpolitiken bör i sin praktiska tillämpning såvitt jag förstår sikta till att åstadkomma ett från framkomlighets-, bärighetsoch trafiksäkerhetssynpunkt jämnstarkt vägnät i landet.
Låt mig belysa denna fråga i ett större perspektiv. Vägpolitiken bör väl i sin praktiska tillämpning syfta till att åstadkomma ett från såväl framkomlighetssynpunkt och bärighetssynpunkt som trafiksäkerhetssynpunkt jämnstarkt vägnät i hela landet. Vi kan konstatera att det finns tre allt överskuggande vägproblem i detta land. Vi har ett framkomlighetsproblem på Europavägarna och vissa riksvägar i södra och mellersta Sverige. Ett annat huvudproblem är bärighetsproblemet, huvudsakligen i skogslänen i mellersta och norra Sverige.
Vi har nu i detta land grovt generaliserat tre problem på vägbyggandets område vilka vi alla brottas med, och alla tre problemen är i och för sig lika angelägna att diskutera: 2. Ett bärighetsproblem i huvudsak i skogslänen i mellersta och norra Sverige. 3.
Det tredje tunga vägproblemet är vad vi kan kalla tätortsproblemet. Alla dessa stora problem på vägområdet fordrar en mycket seriös behandling om vi skall kunna stå till svars för våra beslut och våra åtgärder.
Vad vi med ett gemensamt namn skulle kunna kalla ett tätortsproblem.
Vid problemens belysning tvingas man emellertid konstatera att de penningmässigt dyrbaraste lösningarna på dessa problem — låt mig nu inte bli missförstådd! — avser tätorterna.
Jag skall inte ett ögonblick försöka uttala mig om huruvida det ena eller det andra eller det tredje av dessa problem nu eller i framtiden skall vara att betrakta som viktigare att prioritera än de andra. Så skall vi inte föra diskussionen.
Det kostar i dag mer pengar att bygga en kilometer väg, gata, bro, tunnel o.s.v. i en tätort än att bygga motsvarande kilometer väg på landsbygden. Det är i den belysningen som man måste bedöma den utvärdering som regeringen har gjort när vi försökte och även dess bättre lyckades att i årets statsverksproposition räkna upp anslaget till byggandet av kommunala vägar och gator med 30 miljoner kronor.
Vi skall se till att vi, som jag nyss sade, får ett ur framkomlighets-, bärighetsoch trafiksäkerhetssynpunkter så långt möjligt jämnstarkt vägnät i hela landet.
Det värsta som kunde inträffa vore om detta skulle uppfattas som om jag eller någon annan icke skulle vara positiv till en aktiv lokaliseringspolitik, som man också nämner i denna reservation. Det går inte att blanda ihop saker och ting på detta sätt. Det gäller inte huruvida vi skall föra en aktiv lokaliseringspolitik eller inte, utan det gäller att samfällt lösa tre stora vägproblem i landet på sikt. Vare sig man bor i storstaden eller i glesbygden i norr elier har ett framkomlighetsproblem efter en Europaväg i söder skall man ändå veta att man har fått en så långt möjligt rättvis behandling mot bakgrunden av de aktuella problemens nödvändighet.
Detta får dock inte förleda någon i kammaren att för ett ögonblick tro att jag inte skulle vara positivt inställd till en aktiv lokaliseringspolitik, såsom det påstås i reservationen.
Varje försök att här koppla ihop Iokaliseringspolitiken med = storstadsproblematiken är dömt att misslyckas. Vi skall klara av dagens problem så långt vi kan nu och ta problemen på längre sikt så fort vi över huvud taget får större anslagsresurser att sätta in. Då kommer frågan också i ett annat läge.
Det är inte det saken gäller. Vi har först att klara av dagens trafikproblem, försöka komma till rätta med problemen där de är som störst och i områden där trafikapparaten kanske inte alls fungerar tillfredsställande.
Jag skall inte med ett enda ord ytterligare plädera för tätorterna; vad jag än skulle säga skulle det kunna missuppfattas, och det vill jag inte utsätta mig för.
Ingen kan väl mena att vi skall söka främja lokaliseringspolitik och <decentralisering genom att göra trafikförhållandena odrägliga på vissa håll i landet.
Jag menar bara, som någon tidigare talare här sade — jag tror det var herr Eliasson i Sundborn — att man på alla håll skall kunna ställa samma rimliga krav på att trafikapparaten fungerar så långt det över huvud taget är möjligt. En sak kanske jag får tillägga.
Mitt anförande blev, ärade kammarledamöter, kanske något utförligare än vad jag från början hade tänkt mig. Jag har dock här velat beskriva bakgrunden till att jag inom ramen för en allmänt hård prioritering anser det viktigt med en satsning på byggandet av kommunala vägar och gator. I reservation 4 behandlas Vägplan 1970.
Några korta ord, herr talman, om de andra reservationerna. Reservationen 4 talar om Vägplan 70. Den remissbehandlas för närvarande, och det är alltså för tidigt att ha någon mening om vad som så småningom kommer ut ur det betänkandet. Jag har för avsikt att redovisa mina överväganden i anledning av betänkandet för nästa års riksdag, eventuellt i statsverkspropositionen. Reservationen 5 behandlar ningen mellan riksoch länsvägar. Den skulle jag helt kunna förbigå här.
Jag har för avsikt att redovisa mina överväganden i anledning av detta betänkande för nästa års riksdag, eventuellt i nästa års statsverksproposition. Reservation 5 tar upp avvägningen mellan riksoch länsvägar samt riktlinjerna för trafikpolitiken.
Re servanterna tar upp frågan om riktlinjerna för trafikpolitiken, men man kan inte diskutera trafikpolitiken så där rent allmänt utan att också diskutera trafikinvesteringarna — de båda sakerna hör ihop och kan inte åtskiljas.
Det är enligt min mening viktigt att samtidigt därmed också diskutera trafikinvesteringarna. Det går inte att diskutera trafikpolitik utan att samtidigt ta upp trafikinvesteringarna. Här kommer vi på nytt tillbaka till att det när det gäller trafikinvesteringarna är en fråga om investeringsobjektens =:samhällsekonomiska lönsamhet.
I trafikpropositionen 1963 sades att vid bedömningen av ifrågasatta trafikinvesteringar det grundläggande kriteriet skulle vara de olika investeringsobjektens samhällsekonomiska lönsamhet. Jag ber att få upprepa detta, trots att jag för en stund sedan också talade om det. Det är detta som bildar grunden för det statliga vägbyggandet och som varit utgångspunkten vid upprättandet av flerårsplanerna och den inbördes angelägenhetsgraderingen av de olika företagen.
Det är det som bildar grunden för det statliga vägbyggandet och som varit utgångspunkten vid upprättandet av flerårsplanerna och vid graderingen av de olika företagens inbördes angelägenhet. Jag kan vara överens med reservanterna om ett väl utbyggt länsvägnäts betydelse ur regionalpolitisk synpunkt.
Jag kan vara överens med reservanterna om den betydelse som ett väl utbyggt länsvägnät har från regionalpolitisk synpunkt — detta underströks också i de direktiv som gavs för flerårsplanearbetet förra året — men trots detta ligger, och måste ligga, som underlag för hela verksamheten den samhällsekonomiska bedömningsgrunden.
Den synpunkten ingick också i de direktiv som gavs inför flerårsplanearbetet förra året, men bakom hela den verksamheten måste också där den samhällsekonomiska bedömningsgrunden ligga. Vägväsendets framtida finansiering behandlas i reservation 6, som ännu en gång aktualiserar tanken på avgiftsbelagda trafikanläggningar.
Vad slutligen beträffar reservationen 6, som handlar om vägväsendets finansiering, vill jag säga att frågan om avgiftsbelagda trafikanläggningar ju också behandlades i 1963 års trafikproposition och då avgjordes av riksdagen. Såvitt jag vet har sedan dess ingenting nytt framkommit som kan ge anledning till en ändrad inställning.
Den frågan behandlades i 1963 års trafikproposition och avgjordes då av riksdagen. Sedan dess har ingenting framkommit som ger regeringen anledning till en ändrad inställning. Jag finner därför inte någon anledning att nu räkna upp alla de argument som finns mot en avgiftsfinansiering av vissa trafikleder.
Jag har därför inte funnit skäl att räkna upp alla de argument som kan anföras mot en avgiftsfinansiering av vissa trafikleder. Jag vill bara erinra om att ett system med bl.a. avgiftsbelagda vägar och broar måste innebära en form av dubbelbeskattning och att de tillgängliga resurserna inte ökar genom denna form av finansiering.
Jag vill bara erinra om att ett sådant system bland annat innebär en form av dubbelbeskattning och att de tillgängliga resurserna inte ökar genom denna form av finansiering. Den rimmar också mycket illa med principen om jämlikhet mellan landets olika delar när det gäller bedömningen av vägföretagens angelägenhetsgrad.
Dessutom rimmar det hela illa med principen om jämlikhet mellan landets olika delar vid bedömningen av vägföretagens angelägenhetsgrad. Herr talman! Vid den hårda prioriteringen på detta område, liksom på alla övriga områden, där vi har tvingats till en sådan i skenet av den ekonomiska situationen, har hänsyn hela tiden tagits till nödvändigheten att försöka hålla nere de offentliga investeringarna så långt som möjligt.
En avgiftsfinansiering av vissa trafikanläggningar är enligt min uppfattning inte förenlig med våra nuvarande principer för vägbyggande och väginvesteringar.

Herr talman! Får jag först i anslutning till vad kommunikationsministern sade understryka att det anslag som det här är fråga om till byggande av kommunala vägar och gator och som man nu vill pruta på ifrån reservanternas sida måste tillföras storstäderna oavsett lokaliseringspolitiken. även om vi med en riktig regionalpolitik kan hämma storstädernas tillväxt och få till stånd en utflyttning ifrån de större städerna, är ändå behoven så stora när det gäller trafiklederna, att dessa pengar synnerligen väl behövs. Jag har tidigare illustrerat det med uppgiften om hur mycket pengar t.ex. Göteborgs stad är tvungen att ta ur egen ficka för byggande av trafikleder, trots att de är statsbidragsberättigade. Vidare tycker jag att kommunikationsminister Norling här gav ett mycket intressant bidrag till diskussionen om den framtida vägpolitiken. Vi är överens om att det är nästa år som tiden är inne att föra den stora debatten, då kommunikationsministern har lagt fram sin syn på Vägplan 70 efter det att denna har remissbehandlats. Men vi borde väl också kunna vara överens om att det vore önskvärt att vi kunde föra den debatten åtminstone från den utgångspunkt som vägplanen har som minimialternativ. Med de anslag som för närvarande utgår når vi inte upp till den miniminivå som vägplaneutredningen hade uppställt. Det är klart att det alltid måste bli fråga om en hård prioritering och avvägning mellan olika investeringsändamål. Men jag har sagt i mitt första anförande, att jag hälsar med stor tillfredsställelse, att man nu börjar verkställa sådana lönsamhetsberäkningar också i fråga om väganslagen att det kan ske en verklig avvägning mellan dessa och andra investeringar från såväl företagsekonomiska som samhällsekonomiska lönsamhetssynpunkter.

Herr talman! Låt mig erinra om Edvard Persson som på sin tid sjöng: »Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv och sett människor komma och gå.» Så har det också varit för oss: Vi har sett den ene kommunikationsministern komma och den andre kommunikationsministern gå. Det har inte varit länge som de har uppehållit sin post, och jag förstår dem; posten som kommunikationsminister är i verkligheten tämligen omöjlig att klara. Herr statsrådet talar om vad han skall göra nästa år. Jag hoppas att han inte är kommunikationsminister nästa år, utan att han då har fått en annan trevlig och bättre syssla. Vi har som bekant val i höst, och det kan tänkas att det blir någon förändring då. Vi kommer inte långt, när vi nu pillar litet med anslag och med fördelningar av dem och flyttning över gränserna mellan tätortsregioner och glesbygder. Problemet är ju att efterfrågan bara växer. Biltätheten blir större och större, medan tillgångarna står tämligen stilla. I det läget manar kommunikationsmi nistern här till måttliga ambitioner. Det var också ungefär vad jag trodde att han skulle säga. Jag uttryckte saken i mitt första anförande så, att regeringen manade till förnöjsamhet, tålamod och förbidan, d. v. s. bilköer, längre bilköer och ännu längre bilköer. Vi ser ju, ärade kammarledamöter, klart framför oss omöjligheten att med de tillgångar som nu har stått till buds på statsbudgeten och som framöver kan bli aktuella klara de problem som ligger framför OSS. Från vårt håll har föreslagits att man skall komplettera budgetfinansieringen med lånefinansiering och med avgiftsfinansiering. Men vilka förslag har regeringen framlagt? Tänker den göra någonting åt det här problemet? Avser regeringen att stoppa ökningen av bilparken eller tänker den drastiskt höja bilskatterna? Kommunikationsministern framhöll att 1963 års trafikutredning hade sagt si eller så om långivning och avgiftsfinansiering, varefter ingenting inträffat. Det påminner mig om kammarkollegium som omkring år 1920 skulle yttra sig angående jordarna vid Varnhems kloster och som därvid uttalade att >»kammarkollegium år 1628 avgav följande yttrande, varefter intet inträffat som har kommit kollegium att överge kollegii intagna ståndpunkt>.

Herr talman! Herr statsrådet framhöll att det är omöjligt att tillgodose alla behov, och beträffande reservationen 1 såg han ingen möjlighet att minska något annat anslag, om anslaget till drift av statliga vägar höjs med 12,4 miljoner kronor. Nej, herr talman, det är inte fråga om någon sådan minskning, eftersom det här gäller en ökning av anslaget med 12,4 miljoner i nya pengar. Statsrådet sade också att vägstandarden är god, men därom kan man nog tvista. Länsstyrelserna och planerings råden har ofta en helt annan uppfattning om vägstandarden och behovet av vägbyggande.

Vi som arbetar i länssammanhang vet att det sekundära vägnätet alltid åsidosätts i femårsplan efter femårsplan. Ingenting kommer till utförande, och det är just därför vi anser att det behöver göras en insats för att markera en god vilja, och i det syftet har vi föreslagit en ökning med 24,5 miljoner kronor. Statsrådet framhöll att man naturligtvis kan höja anslaget bara det finns resurser men att de totala medlen till vägväsendet ju inte har ökats sedan år 1966. I år sker det emellertid t.o.m. en reell minskning av anslaget till byggande av vägar på mellan 10 och 15 miljoner, och det är detta, herr talman, som vi regagerar mot. Finns det inte resurser för anslagsökningen måste man ändå försöka åstadkomma en rättvis fördelning av de anslagsmedel som står till buds.

Herr talman!

Den politiska viljan var fullständigt obefintlig.

Vidare påstår han att ett efterlevande av det anslagstekniskt mest krångliga systemet är nyckeln till framgång på det här området. Efter allt detta säger sedan statsrådet att varje försök att göra det totala anslagets fördelning till en fråga av regionalpolitisk eller lokaliseringspolitisk betydelse är dömt att misslyckas. Detta är ett egendomligt — eller kanske ett rättvisande — uttryck för regeringens sinnelag och vilja till kategoriska bedömningar. När regeringen har talat, finns det inte ens utrymme för andra bedömningar. Innebörden av kommunikationsministerns deklaration är ju att det är utsiktslöst att få gehör för några andra bedömningar än regeringens på frågan om vägmedlen. Sedan vill jag anknyta till vad herr Eliasson i Sundborn sade och till det som står i centerpartiets reservation. Vi är fullt på det klara med att vi under några decennier har haft en utveckling här i landet, som i långa stycken stimvlerats genom centrala politiska beslut och som har inneburit en stark befolkningskoncentration till vissa områden. Då är det självklart att man exempelvis när det gäller trafikleder och vägar måste ge människorna i sådana områden möjligheter att komma till och från sina arbeten. Gång på gång har det från skilda håll framhållits att denna befolkningskoncentration har varit en av förutsättningarna för att vi skulle klara av den ekonomiska utvecklingen och stå oss i den internationella konkurrensen.

Vi har sagt att vi anser det självklart att vägar och trafiksystem skapas i de stora befolkningscentra, men det får inte ske till priset av en sänkt ambitionsnivå på andra håll. Därför har vi föreslagit en uppräkning av anslaget. Men trots att statsrådet är medveten härom står han här och säger: »>Tala om var ni i stället vill pruta!» Här gäller det ju ett tillskott av friska pengar, såsom herr Dahlgren redan flera gånger har understrukit.

Vad är det som konstituerar den industriella miljön? Ja, vi är väl överens om, herr kommunikationsminister, att en avgörande faktor därvidlag är vägnätet. Men nu ser näringslivet att vägverket, uppenbarligen med regeringens samförstånd, serverar de belopp som skall stå till länsstyrelsernas förfogande för planeringen under de närmaste fyra åren och som för region efter region innebär en brant utförskurva. Vägverkets skrivelse presenterades sommaren 1969, och den första budgeten därefter innebar prutningar i överensstämmelse med skrivelsen. Hur skall näringslivet kunna uppfatta detta som annat än en sänkt ambitionsnivå? Väntar sig verkligen regeringen att näringslivet och andra intressenter skall söka sig ut i dessa områden och där börja sätta fart på motorn samtidigt som regeringen vid sin egen avvägning gör denna prutning? Jag hävdar att vi, om vi skall kunna räkna med förståelse inom näringslivet, även när det gäller beslut av denna typ måste visa att vi är beredda att i varje fall upprätthålla hittillsvarande ambitionsnivå. Gör sedan inte, herr statsråd, de 24,5 respektive 12,5 miljonerna till samhällsekonomins ödesmiljoner! Det är till sist här en fråga om den politiska viljan, och jag konstaterar med besvikelse vilket uttryck denna vilja tar sig inom regeringen.
Herr talman! När man här talar om ödesmiljoner mot bakgrunden av centerpartiets politik räcker det inte med 24,5 miljoner kronor. I går fördes en ekonomisk debatt i denna kammare, där man bl a. diskuterade det för ett par tre dagar sedan framlagda förslaget om en 25-procentig investeringsavgift för oprioriterade byggen. Centerpartiets ledare anslöt sig därvid, enligt vad flerparten av oss uppfattade, till denna finansministerns åtgärd. Frågan är väl inte, herr Fälldin, vad man politiskt vill eller inte vill utan om man över huvud taget vill något. Frågan är väl om man vill något bestämt, så att man eventuellt i dag fortfarande vill detsamma som i går. Det måste ändå finns en rimlig gräns för hur man i riksdagen får laborera med uttalanden och resonemang i ekonomiska frågor och skifta ståndpunkt från måndag till torsdag. Nej, säger herr Fälldin, varken kommunikationsministern eller någon annan medlem av regeringspartiet har en politisk vilja när det gäller väganslagen. Detta menar han att jag skulle ha dokumenterat för en stund sedan när jag, trots att jag var tveksam om huruvida jag kunde göra det från denna talarstol, upprepade vad riksdagen själv hade beslutat 1963. Det kan ju nästan uppfattas som en förolämpning mot kammarens ledamöter att upprepa politiska beslut som inte är mer än sju år gamla. Jag antog emellertid att det var lämpligt att göra det i denna diskussion för att vi inte för ett ögonblick i stridens hetta skulle glömma bort vad som beslutats i gången tid. Det kan alltså knappast vara något större bevis på bristande politisk vilja att man läser upp riksdagsbeslut, även om man lägger in dem i en något annan förpackning än vad som skedde när riksdagen fattade dem. Det är i stället fråga om att tala om hur saker och ting förhåller sig. Om herr Fälldin och andra som kan dela hans uppfattning fortfarande anser att väganslagen skall fördelas på ett annat sätt än vad som är fastlagt i 1963 års trafikpolitiska riktlinjer, bör ni därför börja med att ändra på dessa riktlinjer. Ni skall inte hoppas på att de som lyssnar på er inte känner till riktlinjerna och att ni skall kunna skaffa er en vinst av politiskt eller annat slag på kuppen. Det är i högsta grad utslag av en bristande politisk vilja att bära sig åt på det viset. Och jag är säker på att åtminstone denna kammare inte låter sig behandlas på detta sätt, herr Fälldin. Det kan möjligtvis passa på ett större eller mindre möte någonstans, där man hastigt och lustigt i ett replikskifte måhända kastar ur sig sådana här värderingar, men det passar såvitt jag förstår inte i denna kammare. Om man menar allvar med talet om en ny prioritering av vägpengarna skall man som sagt angripa riktlinjerna från 1963. Och gör då det rejält och ordentligt och ange var vi skall lägga de stora tunga väganslagen! Skall vi ta bort dem från de stora trafiklederna? Skall vi ta bort dem helt eller delvis från de stora tätorterna och fördela dem på något annat sätt, så ge uttryck åt det i klartext och försök inte med det gamla konststycket att både äta upp kakan och ha den kvar! Det skall inte lyckas. Jag gav i mitt förra inlägg en resu mé över hur budgetarbetet på detta område hade bedrivits. Det har inte i något avseende skilt sig från det budgetarbete som ägt rum under tidigare år utifrån de riktlinjer som riksdagen 1963 fastlagt. Det är kort och gott på det viset — som jag också sade — att så länge vi har att följa riktlinjerna, så gör vi också det.

Men det lär knappast löna sig att fortsätta denna debatt när man — som här skett — har mage att framföra rent osakliga argument. Vi har behov av att föra en stram ekonomisk politik — en politik som ju sanktionerats av centerpartiets ledare för bara några dagar sedan — och ändå ställer man yrkanden som, om de vann gehör i detta fall, naturligtvis också kunde ställas i fråga om andra områden. Jag för min del har att ta hänsyn till hela kommunikationsområdet. Men börjar man med en uppluckring här kan man säkerligen finna andra angelägna behov på detta område som också vore värda en mässa. Det är därför, herr talman, som jag på det skarpaste måste reagera mot det sätt på vilket herr Fälldin argumenterat för ett bifall till reservationen.
Herr talman! Statsrådet gör återigen en värdering — nu gäller det min debatteknik. Jag får rådet att använda den debatteknik jag tillämpat här i kammaren på större eller mindre möten, där den skulle passa bättre. Låt mig då säga att jag har för vana att tala på samma sätt vare sig jag står här i kammaren el ler ute på ett möte. Om statsrådet har en annan teknik är det hans plåga, inte min. Det är intressant att notera det allra sista som statsrådet sade, nämligen att om man nu skulle kunna offra dessa 40 miljoner ytterligare, så finns det också andra behov att tillgodose på kommunikationsområdet. Jag tycker att befolkningen i de län som drabbas av nedskärning skall tänka på att så långt tillbaka på listan står upprustningen av länsvägarna. Och så skulle vi inom centern plötsligt sätta 1963 års trafikpolitiska beslut ur spel, om vi tillförde ifrågavarande ansiag 12,5 respektive 24,5 miljoner ytterligare — det är vad det är fråga om! Fullständigt fantastiskt! Statsrådet har här stått och argumenterat för att han kunde pruta på vägverkets förslag — och detta skulle innebära den perfekta uppföljningen av 1963 års trafikpolitiska beslut rent anslagstekniskt. Han kunde pruta och ändå gäller det! Om vi i centerpartiet vill öka ett anslag med några miljoner skulle vi däremot försätta beslutet ur kraft! Sedan skulle det vara nya värderingar som ligger bakom! Jag tycker nog att detta är ganska ledsamt. Har verkligen landets kommunikationsminister inte lagt märke till den stora debatt som ägde rum i december 1969? Riksdagen tog enhälligt ett utskottsutlåtande, i vilket man framhöll nödvändigheten av lokaliseringspolitiska aspekter på användningen av vägpengarna. Har detta verkligen gått det ansvariga statsrådet förbi? Allvarligt talat måste jag säga att det hela blir värre ju längre debatten pågår. Återigen: Gör inte dessa miljoner till samhällsekonomins ödesmiljoner! Tänk själv på hur alltsammans fungerar. Vid riksdagens början framlades en statsverksproposition och väcktes motioner, och vid riksdagens början förklarade landets finansminister att 45 000 miljoner kunde budgetens omslutning vara. Här rör det sig om ytterligare 40 miljoner kronor. Gör inte dem till några ödesmiljoner!